Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast några grundläggande principer, som fullständigt kommit bort i de argumenteringar vi hört från denna talarstol. Jag skall närmare bemöta dem senare. Låt mig slå fast att enligt gällande bestämmelser grundas rätten till tilläggspension på inkomster av det förvärvsarbete som den försäkrade utför under sin aktiva tid och pensionen är avvägd i förhållande till denna inkomst. Den inkomst som blir pensionsgrundande inom tilläggspensioneringen är inkomsten av förvärvsarbete under åren från och med då den försäkrade fyller 16 år till och med det år då han fyller 65 år. Den pensionsgrundande inkomsten motsvarar summan av inkomst av tjänst och av annat förvärvsarbete i den mån summan överstiger en viss minimigräns, dvs. det vid årets ingång gällande basbeloppet, som i dagens läge är 6 900 kronor. För varje år, för vilket pensionsgrundande inkomst fastställs för en försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas honom eller henne och den försäkrade tillgodoräknas därigenom poängår. I princip krävs 30 pensionsgrundande år, 30 poängår, för att en försäkrad skall vara berättigad till oreducerad pension. Tilläggas kan att i pensioneringens inledningsskede har 30-årsregeln ersatts med en 20-årsregel för personer som är födda inom vissa år.

Det blir således tio fria år, för vilka avgift icke utgår av de 30 år som krävs. När vi sedan kommer till den motion som fröken Pehrsson pläderade för från denna talarstol, kan sägas att man något rört ihop begreppen i yrkandet men senare rättat till dem i reservationen. I motionen talas om poängår men man menar — förmodar jag — pensionsår. Jag har här redogjort för att poängår innebär att vederbörande måste ha inkomster som överstiger basbeloppet. Jag utgår ifrån att motionärerna menar pensionsår och kommer att argumentera från den utgångspunkten. I denna motion har man begränsat tiden till tio år, men resultatet blir detsamma som i motionen 713. I den motion som herr Werner i Malmö pläderade för begär man hela poängår till ett obegränsat antal. Det är ganska mycket. Ingen har här på något sätt berört kostnadsfrågan, och det är ändå ganska intressant och väl värt att ta med denna i bedömningen. Jag vill betona att det här rör sig om betydande kostnader. Man får verkligen intrycket att motionärer och reservanter har förenklat problemställningen. De exempel de lagt fram från denna talarstol låter så bestickande enkla. Jag skall bemöta dem i slutet av mitt anförande. Man tycks mena att ett tillgodoräknande av pensionsår inte skulle medföra någon kostnad alls för vederbörande själv. Avgifterna kommer dock att drabba familjens kontantinkomster, dvs. i de allra flesta fall makens arbetsförtjänst, och detta under en tid då familjens utgifter för barnens underhåll och uppfostran är ganska stora. Förslaget om införande av pensionsår — kalla dem gärna gratisår! — innebär ett avsteg från den grundläggande principen inom tilläggspensioneringen om förvärvsinkomst som förutsättning för pension. Det kan också framhållas att för rätt till hel ålderspension krävs endast 30 pensionsgrundande år. Tack vare denna regel påverkas pensionens storlek i allmänhet inte om man är borta något eller några år från förvärvsarbetet. Dessutom har man ju bestämmelsen om de 15 bästa inkomståren som en garanti för att pensionen verkligen blir den mest tillfredsställande för den enskilde individen. Fröken Pehrsson talade i sitt anförande för motionen 718 och ansåg att dess förslag borde bli föremål för en utredning. Ja, vi är väl ganska överens om =— det vill jag slå fast här — att hemmafruns insatser i hemmet och när det gäller vården av barn icke kan värderas i pengar. Vi är överens om att hon gör en samhällsnyttig insats, men det är inte det frågan gäller. Herr Ringaby tar som exempel en kvinna som mellan 25 och 45 års ålder vårdar barn i hemmet. Därefter går hon ut i förvärvsarbete under 20 år och kan därför endast få 20/30 av hel pension. Men han glömmer att hon har haft möjligheter att få pensionspoäng då hon var mellan 16 och 25 år, vilket i sin tur hade inneburit att pensionens storlek hade ökat. Herr Werner i Malmö talar om att man är negativt inställd till det samhällsgagnande arbete som sker i hem och familj. Inte alls, det är inte det diskussionen gäller. Han talar vidare om denna kvinna som arbetar på ett hönseri och föder upp höns, stannar hemma åtta 3 tio år och därefter återgår till hönseriet och alltså fortsätter med sitt förvärvsarbete. Av det exemplet kan jag icke finna annat än att hon är berättigad till full pension. De år hon förvärvsarbetar ryms inom den tid man har möjligheter att tjäna in fullt antal ATP-poäng. Slutligen vill jag erinra om att motionsyrkandet om utredning och förslag i denna fråga har varit föremål för behandling under en följd av år men genomgående avslagits av riksdagen, inte på grund av att man är negativt inställd till detta utan på grund av att denna fråga icke kan lösas inom ramen för nuvarande pensionssystem. Det har också sagts från denna talarstol att ingen är intresserad av att ändra ATP-systemet som det ser ut i dag. Fru talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 5.

Fru talman! Fru Håvik slår fast att man måste ha inkomst av förvärvsarbete för att få pension från ATP-systemet, och det är ju självklart. Vidare är det angeläget att hålla i minnet att det är pensionsår och inte pensionspoäng vi talar om i detta sammanhang. Fru Håvik kommenterade det exempel jag nämnde och sade att denna hemmakvinna fick tio fria år i pensionssystemet om hon först var hemma under 20 år och skötte barn. Enligt vårt system skulle hon få tillgodoräkna sig tio pensionsår och det är alltså dessa som fru Håvik kallar tio fria år i pensionssystemet. Ja, det är klart att det är tio fria år, fru Håvik, men bakom dessa ligger 20 hårt bundna år med barnarbete. Frågan är bara hur man skall värdera åren hemma med slit och arbete med barnen. Vi anser att man skall låta kvinnans hemarbete ge utslag i pensionsår i pensionssystemet. Det är klart att detta kostar pengar, fru Håvik, men det kostar också pengar att bygga barndaghem. Alla talar i dag om att kvinnorna är den arbetskraftsreserv vi har och att det gäller att få ut dem i arbetslivet. Det finns två vägar att gå. Antingen skall vi bygga barndaghem åt alla kvinnor med småbarn så att de omedelbart kan ge sig ut i förvärvsarbete eller också skall vi låta dessa hemarbetande kvinnor tillgodoräkna sig pensionsår när de är hemma och sköter barnen. Då kan de vid ett senare inträde på arbetsmarknaden få kompensation för att de varit hemma och skött sina barn. Det är bara det frågan gäller.

Fru talman! Jag vill säga till fru Håvik, som läste ur vår motion, att det hade varit väsentligt om hon hade läst ännu litet mer i den. Vi menar att det är viktigt att hemarbetande får tillgodogöra sig ATP-poäng för barnavårdande arbete i hemmet.

Man är medveten om den betydelse som hemmavarande föräldrar har i barnavårdande gärning — men vara beredd till insatser det är en annan sak. Jag kan inte underlåta att citera något av vad utskottet har anfört. ”Under de senaste åren har också erinrats om att pensionsförsäkringskommittén skall utreda frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män inom den allmänna pensioneringen och även fått till sig överlämnade motioner om en allmän egenpension. Det har ansetts att kommittén därigenom haft till uppgift att pröva frågor som uppenbarligen innefattade problem av den art som aktualiserats genom motionerna. Pensionsförsäkringskommittén avser att avlämna sitt slutbetänkande inom kort.

De bör icke föranleda någon riksdagens åtgärd, heter det.

Fru talman! Fru Håvik erinrar om att de förslag som vi framför i vår motion kostar mycket. Ja, visst gör de det, men, fru Håvik, det kostar ännu mycket mer att hänvisa alla dessa barn till de samhällsinstitutioner som vi ju inte har. Den kostnaden får man sannerligen också väga in i sammanhanget. Om vi nu menar något med talet om denna stora uppskattning av hemmafruns insatser, som framförts från alla håll och som fru Håvik också gav uttryck åt med fin vokabulär, så vill vi väl också göra praktisk politik av det. Man kan ju inte leva bara av ord. Jag är nog beredd att gå längre än min partikamrat herr Ringaby när det gäller principen. Leder denna princip till en uppenbar orättfärdighet, så är den väl inte någon helig ko utan man kan se över den. Det finns ju möjligheter att finansiera på skilda sätt. Bara överskottsräntan på AP-fonderna uppgår till 700 miljoner kronor. Fru Håvik tar också upp det exempel jag nämnde och säger att kvinnan som arbetar på hönseri väl inte är ett lämpligt exempel i detta sammanhang. Hur vet fru Håvik det? Ponera att kvinnan inte orkar med att komma upp till de 30 pensionsgrundande åren. Det är klart att man kan tänka sig vilka exempel som helst, men självfallet kan det också inträffa att hon inte når upp till dessa 30 år.

Fru talman! Låt mig börja med herr Werner i Malmö. Ja, jag relaterade exemplet exakt som herr Werner tog upp det. Det var inte just att det var ett hönseri som jag reagerade inför utan det var snarare att herr Werner själv tidsbestämde det hela till åtta å tio år som var det avgörande för mig. Det innebar att det inte fanns något hinder för att få full pension i ATP-systemet. Sedan kommer herrar Werner och Ringaby litet grand på kant med varandra när det gäller hur långt man vill gå, och det får väl bli en träta er emellan. Herr Ringaby tar i varje fall i sitt inlägg här avstånd från motionen, där fru Kristensson i år liksom tidigare år talar om bristen på barntillsynsplatser och om att kvinnor på grund av den måste stanna hemma och se till barnen och inte kan gå ut i förvärvsarbete. Men herr Ringaby ändrar det hela och säger att nu skall man kunna välja det man vill göra. Stannar man hemma i stället för att gå ut och arbeta, skall man få friår — ja, jag använde tidigare uttrycket ”gratisår” och kan fortsätta med det. Vi skall sedan se litet på hur många barn det gäller. Vi har ungefär 800 000 barn som är i förskoleåldern. Låt oss anta att det finns ungefär 600 000 mödrar till dessa barn. Utav dessa är ungefär 250 000 — jag vill betona, fru talman, att det är fråga om runda siffror — i förvärvsarbete. Det är ett betydande antal över, och vi kan där inte springa förbi kostnadsfrågan, hur bestickande förslagen än låter. Sedan har vi bristen på barntillsynsplatser. Ja, jag kan hålla med. 1970 hade vi 33 800 daghemsplatser. Tillsammans med 32 000 familjedaghemsplatser blir det ungefär 66 000 platser. Vi räknar med att innan år 1972 är avslutat vara uppe i drygt 91 000 platser. Till detta kommer då lekskolor för ca 100 000 barn. Vi vet att det är en snabb utbyggnad på gång på detta område. Är det en temporär lösning man vill ha eller det som herr Ringaby var ute efter, nämligen en valfrihet som samhället skall betala genom ATP-poäng?

Fru talman! Det här är sista inlägget för mitt vidkommande. Det är ju bristen på barntillsynsplatser som är besvärande för hemmakvinnan. Hon kan inte gå ut i förvärvsarbetet därför att hon ingenstans har att göra av sina barn. Därför sitter hon i en tvångssituation och måste vara hemma. Det är klart att det också kostar mycket stora pengar att bygga ut dessa barntillsynsplatser. Men när hon har varit tvungen att stanna hemma och sköta barnen tycker vi att det vore rättvist, att hon när hon kommer ut i förvärvslivet får tillgodogöra sig ett visst underlag i pensionshänseende för de år som hon varit hemma och arbetat med barnen. Fru Håvik säger att kvinnan kan börja räkna pensionsår redan från 16 års ålder. Ja, visst kan man teoretiskt räkna fram många fall där kvinnor har möjlighet att arbeta in de här 30 underlagsåren. För kolossalt många är det emellertid omöjligt att göra det. De kanske studerar till något över 20 års ålder, gifter sig och får barn och kan inte komma ut i förvärvslivet förrän vid 45 år. Men då har de i många fall bakom sig 20 års strävsamt arbete med en fostrargärning, som vi tycker bör värdesättas.

Fru talman! Jag är helt på det klara med sambandet mellan avgifter och förmåner i tilläggspensioneringssystemet. Jag vill bara poängtera att det sambandet inte fungerar konsekvent i hela ATP-systemet.
Fru talman! Fru Håvik redovisade mycket riktigt den stora bristen på barndaghemsplatser, men därmed fick jag just ett argument för motionerna. När bara en liten grupp har möjlighet att få denna samhälleliga service, vore det väl rimligt att de andra på något sätt kompenserades och att detta skedde på det sätt som vi har föreslagit.
Jag tänker på de korttidsoch deltidsanställda, som inte alls är rättvist tillgodosedda i systemet. Jag vill också understryka att vad vi här önskar är inte en förändring omedelbart, utan vi vill ha en utredning som tar hänsyn till de problem som är framförda i motionerna. Av fru Håviks senaste anförande verkar det som om vi snart skulle få detta genomfört.
Det är klart att man teoretiskt kan räkna fram förskräckligt många år från 16 års ålder — herr Ringaby var också inne på det — men det är väldigt få ungdomar i Utbildningssverige som börjar förvärvsarbeta redan vid 16 år. Jag vet inte om fru Håvik gjorde det, men jag tror att 16-årsgränsen är mycket teoretisk och att den inte har någon aktuell relevans.
Det verkar som vi alla egentligen vore ganska eniga om att det behövs en förändring.

Fru talman! Om fröken Pehrsson av det jag sade dragit den slutsatsen att en utredning snart kommer till stånd, måste det bero på en grov missuppfattning. Jag har inte på något sätt uttalat mig i den riktningen. Däremot har jag uttalat mig positivt om den fostrargärning som utförs, men det är en annan sak. Fröken Pehrsson talade också om att avgifter och förmåner bör sammanfalla och drog i sammanhanget upp de korttidsoch deltidsanställdas ställning i försäkringssystemet. Borde vi inte vänta med den frågan till dess den skall behandlas? Jag skulle bli mycket förvånad, om den inte kom tillbaka som en perenn växt även i år. Den brukar ju tillhöra de kära debattämnena här i riksdagen. Det kanske finns andra vägar att lösa denna fråga. Familjepolitiska kommittén kommer med sitt slutbetänkande under sista delen av 1971 eller i början av 1972. Där kan finnas vägar öppna. Fröken Pehrsson har själv talat om att pensionsförsäkringskommittén kommer med ett ställningstagande beträffande den framtida utformningen av familjepensioneringen, som också kan bli av betydelse för familjen. Det är ju inte alldeles uppenbart att den väg motionärerna anvisat är den enda eller bästa vägen att lösa barnfamiljernas problem på detta område. Fru talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Fru talman! Det sista yttrandet av utskottets företrädare ingav ju vissa förhoppningar om en lösning på problemet. Jag tycker annars man har varit alltför kategorisk på bägge sidor i denna fråga. ATP är ju inte ett premiereservsystem där var och en måste bygga sin stapel med sina egna avgifter. Men till grund ligger ju att ett förvärvsarbete skall vara gjort och att en arbetsgivare skall ha betalat in avgifter. Det nuvarande systemet tillåter icke något slags fripoäng, eller hur man nu vill uttrycka saken. Men man har inte varit helt klar över det hela tiden. Vi har avvisat detta flera gånger. Vi har också avvisat ett yrkande som till och med ändå hade litet grand gehör i utredningen, nämligen att ungdomar under studietiden skall få lov att räkna poäng, alltså räkna studieåren som pensionsgrundande. Det avvisades just för att man ville ha detta system mera renodlat. Den synpunkten kan vara riktig. Men det är litet hårt om man alldeles för bestämt avvisar möjligheterna att ändå gå fram över ATP-systemet. Vi hade i det socialdemokratiska partiet en utredning som vi kallade ”Kvinnans jämlikhet” och som sedan gav upphov till en större utredning och ett större betänkande, som gällde jämlikheten över huvud taget. I det förde vi fram också tanken på och diskuterade ingående — vågar jag säga — både med regeringsledamöter och med andra att man skulle kunna få pensionsrätt för vårdande år. Denna tanke har sedan väl närmast avvisats, naturligtvis för att man inte ville rubba på ATP-systemet, men man har även på vårt håll många gånger sagt att man förstår det berättigade i förslaget. Därför är skrivningen i dag litet för kategorisk och kanske litet för cynisk. Ordet cynism har i dag nämnts vid flera tillfällen, när man tagit upp socialförsäkringsåtgärder och ansett vissa grupper förbisedda. På denna punkt tycker jag att det passar att tala om en viss cynism i skrivningen. Man har nämnt här flera gånger, att detta är en ganska enkel match för kvinnor med barn, och det är egentligen bara dem vi talar om. Det är bara vårdnaden om barnen som vi, åtminstone från vårt håll, tagit upp och kanske jag själv allra först i riksdagen. Det är bara när det gäller vårdnaden om barn som vi sagt att det borde berättiga till en pension. Men om man har sagt här att det är ganska enkelt att sedan gå ut i arbetslivet vid 30 års ålder igen, så är det självklart inte på det sättet. Har man som jag att göra med stora grupper handikappade, handikappade som sedan kommer ut och klarar skolan och klarar livet men som under sin uppväxttid är så beroende av ständig vård utan att fördenskull behöva komma till en institution, vet man att det krävs ständig tillsyn — om det skall vara av mamman eller pappan kan göra detsamma. Jag behöver inte nämna diabetesbarnen. Jag kan ta allergisjuka. Jag kan ta dem som är störda i sin utveckling osv. Det är en lycka att det finns så många som vill ta på sig tillsynen av dem. Då kan det verka litet cyniskt om man sedan säger till en sådan mamma — omvårdnad som man eljest endast ger åt mycket små barn får hon kanske ge tills barnet blir nästan vuxet — eller till en mamma som har tre eller fyra barn med kanske tre års mellanrum och kommer ut igen i arbetslivet vid 40-årsåldern innan det sista barnet börjat skolan, att detta är en enkel sak för henne. Jag har inte sagt att man måste riva upp ATP-systemet för att göra henne rättvisa för de åren, men jag vågar absolut påstå att när denna kvinna kommer ut i arbetslivet har hon inte samma möjligheter som barnlösa eller som män i allmänhet, vilka inte anser sig ha samma ansvar för vårdnaden om barnen som kvinnan. Hon är inte jämställd med dem, och när hon kommer ut och skall försöka få 30 pensionsgrundande år får hon det i allmänhet i ett arbete som inte är särskilt väl betalt. Hon kan få det om hon är akademiker — akademikerna är favoriserade i alla lägen. Men en vanlig människa, ett butiksbiträde, kontorsbiträde, vårdbiträde — och vad annat hinner hon med att vara före 22 års ålder, när man i allmänhet börjar få barn — har inte så mycket att välja på. De kan omskolas, det är riktigt. De kan naturligtvis vara mycket energiska och ha förberett sig på olika sätt. Men varför skall vi bara tala om elitmänniskor? Det finns ju så många som inte orkar med mer än att vara normala — att sköta sina barn och sedan ta ett arbete. Men under den tid man sköter barnen orkar man varken studera eller sköta något annat arbete. Det finns de som ler åt detta — jag ser några i kammaren som gör det — men jag ler inte, eftersom jag har sett så många människor som har tunga familjer och som ändå är fullt kapabla att efter några år gå ut och ta ett förvärvsarbete. Man säger att man värdesätter deras gärning. Det måste man naturligtvis göra. Men varför då så kategoriskt avvisa detta krav och säga att det ”fixar sig” enkelt med de 30 pensionsgrundande åren sedan. Eller varför säga — vilket jag tycker är ännu mer cyniskt — att pensionsålderskommittén skall undersöka om man vid 64 års ålder fortfarande kan få jobba för att tjäna in pensionspoäng. Då skulle en sådan här mamma, som har varit särskilt prövad, om hon var riktigt strävsam kunna jobba tills hon var 70 år, och så fick hon ihop till sin tjänstepension. Det kan väl aldrig vara meningen att man vill uttrycka sig så i skrift? Nu kan någon svara: Det spelar ingen roll vad man skriver. Men det finns en del människor som läser uttalandet på detta sätt, och jag vågar påstå att barnfamiljerna i dag känner sig upproriska. De väntar och väntar på att något skall göras för dem. Jag var helt införstådd med den skattereform som vi genomförde, men jag var det egentligen på det villkoret att den skulle kompletteras med mer familjestödjande åtgärder än vi hittills har sett. Jag hoppas att de kommer när skattereformen skall träda i kraft. Vi får inte bortse från familjepolitiken därför att den i dag inte är modern. Den har fallit i glömska — den är i dag i bakvatten. Men familjerna har också i dag stora bekymmer med den ekonomiska situationen. Den här frågan är liten, men om man skriver för hårt i denna fråga är det ett symtom på att det i dag inte är riktigt ”poppis” att ha barn och ännu mindre att ha många barn — allra minst att ha barn som är besvärliga. Jag kan ATP-systemet ordentligt, fru Håvik, så jag behöver inte få alltför mycket undervisning om det — jag har varit med från början och deltagit i diskussionerna innan systemet fick den utformning som det har. Jag kan förstå om man respekterar ATP, men man borde inte så lättvindigt ha avfärdat denna kategori arbetstagare även om den är obetald. Man borde ha kunnat visa på att här finns ett absolut behov att, om man vill vara rättvis, ordna någon form av tjänstepension. Jag vet precis vad svaret blir: Vem skall betala? Det är emellertid, som jag har sagt förut, så att ATP inte är en pensionsform där var och en betalar för sin pension. Den som börjar jobba när han är 16 år betalar mer än för sin pension. Helt uteslutet bör det därför inte vara att finna en form härför. Framför allt bör man kunna erkänna det berättigade i att barnfamiljerna visas större respekt för den gärning som pappan eller mamman sköter och som hindrar dem att gå ut i förvärvsarbetet. Jag kanske är påverkad av alla familjer med handikappade barn som jag har sett, men jag har också väldigt svårt att fördra att familjer med fyra fem barn — det finns några sådana familjer — i dag måste gå till socialvården. Det måste de nämligen göra — ingen vanlig människa kan försörja så många barn. Även om de vill ha ett arbete kan de inte alltid få det. Och de kan absolut inte få plats på daghem för så många barn. Låt oss se på dessa problem och erkänna att det vore rättvist att även en fostrargärning av detta slag fick det yttre och reella erkännande att man försöker finna en sådan pensionsreform att inte bara folkpension utgår vid 67 års ålder. Med denna motivering kommer jag — kanske litet inkonsekvent, eftersom jag inte gillar de olika motionerna — att rösta för reservationen, som dock bara pekar på att frågan bör utredas och att vi bör se den föreslagna åtgärden som riktig. Till någon av de enskilda motionerna i sig själva kan jag alltså inte direkt ansluta mig, men till reservationen kan jag det för att därmed markera att det här inte får glömmas bort.

Fru talman! Reformpolitiken på det sociala området syftar till att skapa trygghet och rättvisa. Medborgarna bör beredas ett grundskydd i olika avseenden. Betydande framgångar har nåtts. Både genom statliga beslut och genom frivilliga överenskommelser har många trygghetsfrågor kunnat lösas. Vissa grupper står dock fortfarande utan betydande delar av trygghetssystemet. Många hemmafruar bl.a. har ett otillfredsställande försäkringsskydd. Om hustrun-modern helt plötsligt skulle ryckas bort, råkar de efterlevande i en ekonomiskt och praktiskt mycket svår situation. Stora svårigheter kan uppstå i fråga om barnens uppfostran. För att problemet skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt fordras stora ekonomiska insatser. Vissa kategorier har kunnat ordna hustruförsäkring i anslutning till kollektivförsäkring för männen. Många kan emellertid inte ordna sin grupplivförsäkring på detta sätt. För alla dem som inte kan få till stånd en tillfredsställande lösning av frågan inom ramen för nuvarande bestämmelser bör samhället medverka till att lösa problemet. I några år har vi aktualiserat detta problem Utskottet har avstyrkt motionen, och i år har utskottet byggt sitt avslagsyrkande på vad som sades förra året. Innan jag säger något om de möjligheter som finns och inte finns vill jag bara citera vad utskottet säger: ”Utskottet konstaterade att praktiskt taget alla kollektivavtalsanställda omfattades av tjänstegrupplivförsäkringar och att även de anställdas makar var anslutna till dessa försäkringar. Även beträffande de frivilliga grupplivförsäkringarna, som enligt utskottet omfattade 2,5 miljoner direkt försäkrade, framhöll utskottet att de flesta av dessa innebar möjlighet till makeanslutning. Med hänsyn härtill ansåg utskottet något behov av den föreslagna lagstiftningsåtgärden inte föreligga, och utskottet avstyrkte därför motionsyrkandet.” Det var förra året. Och så säger utskottet: ”Någon anledning för riksdagen att i år intaga annan ståndpunkt föreligger enligt utskottets mening inte.” Ja, så sade man för åtskilliga år sedan när vi motionerade om sänkt pensionsålder. Men därför att riksdagen avslår ett yrkande ett år behöver det inte vara så i år. Jag fick en broschyr där man — i motsats till utskottet — säger att ”1 miljon mammor behöver bättre försäkringsskydd”. Situationen är — och jag talar nu för den vanliga människan, som fru Eriksson i Stockholm varit inne på — följande. Mannen har AFA tjänstegruppliv på 31 500. Om makarna har två barn är barntillägget 2 x 9 000 i AFA, alltså 18 000. Det gör 49 500. Vad är kvinnan-hemmafruns ställning värd? Jo, hon är medförsäkrad i AFA med 2 000 kronor, och barntillägget är 2 x 4 500, alltså 9 000. Det gör 11 000. Alltså 49 500 för mannen och 11 000 för hustrun! Och vi kan väl påstå att det är minst lika svårt för mannen att klara sig, om hustrun skulle falla ifrån, som det är för hustrun att klara sig om mannen skulle falla ifrån. Enligt vad jag har kunnat utröna är det egentligen bara jordbrukarnas ekonomiska föreningar som har löst det här på ett tillfredsställande sätt och åstadkommit jämlikhet i uppläggningen. Där kan hustrun gå med på samma villkor. Det finns härutöver möjligheter till grupplivförsäkring, men då måste det bildas en grupp och där måste 80 procent vara med. Det är inte alla som kan komma med i en sådan grupp — alltså står många utanför. Sparbankernas mödraförsäkring finns, och det är en ganska god försäkring; felet med den är bara att avtrappningen börjar redan vid 30 år och att beloppen sedan sjunker oerhört fort. Detta är alltså situationen i dag, och därför tycker jag nog att utskottet kunde ha tagit litet mer allvarligt på saken i sin skrivning och framhållit att detta är ett problem som inte är löst. Fru talman! Jag har inget yrkande, men så länge detta problem kvarstår för många i vårt land återkommer jag säkert.

Fru talman! Herr Johansson i Skärstad m.fl. har i år väckt en motion ”om hemmafruarnas trygghetsfrågor”, identisk med den motion i frågan som behandlades förra året. I klämmen ber man ”att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning av hemmafruarnas trygghetsfrågor, i enlighet med de i motionen anförda riktlinjerna”. När man läser motionen finner man emellertid att den gäller vad maken skall få i ersättning när hemmafrun har fallit ifrån. Jag tycker att det är litet lustigt, men jag skall inte ironisera över det utan gå över till vad utskottet har sagt i år. Herr Johansson påstår att det inte har hänt någonting på väldigt länge och säger att man motionerat i många år i denna fråga. Men expansionen har väl på grupplivförsäkringens område varit explosionsartad — vi kan se på en tioårsperiod. När det gäller AFA, som herr Johansson tar upp här, så är ju det en försäkring som har tillkommit genom ett förhandlingsresultat. Det man då har fått fram att hustrun respektive varje barn under 17 år får är ju baserat på detta förhandlingsresultat, och vi här i riksdagen kan knappast besluta att beloppen skall räknas upp, utan det är fortfarande en förhandlingsfråga. Herr Johansson säger att detta icke är tillfredsställande löst och att stora grupper står utanför. Men det finns goda möjligheter att ordna med gruppliv — det finns inom fackorganisationer, det finns inom många andra organisationer. De två största försäkringsbolagen i vårt land har detta; det är Folksam och Förenade liv. Man kan teckna en sådan försäkring i samband med barnbidrag, det vet säkerligen herr Johansson också, och den försäkringsformen expanderar. Man kan inte lagstifta för den grupp som återstår. Herr Johansson säger att vi skall lösa frågan för denna grupp, som inte kan ordna försäkringsskyddet tillfredsställande, men vi kan inte lagstifta för en liten grupp som har möjligheter att skaffa sig ett tillfredsställande försäkringsskydd.
Fru talman! Jag vet inte vad det skulle vara för fel med motionen om hemmafruarnas trygghetsfrågor. Det har väl också med tryggheten att göra att hemmafrun vet att mannen och barnen inte får det besvärligt, om hon skulle gå bort. Sedan är jag medveten om att AFA-försäkringen är ett resultat av förhandlingar, men om man inte förhandlingsvägen kan skapa den trygghet man önskar, så är vi ju inte främmande för att samhället lagstiftar. Jag nämnde möjligheten att få en mödraförsäkring genom att föra in barnbidraget på sparbankerna, men när avtrappningen börjar redan vid 30 års ålder så anser jag inte den försäkringen vara tillfredsställande. Vad slutligen grupplivförsäkringen beträffar måste man ju kunna bilda en grupp för att komma i åtnjutande av förmånerna där. Jag har t.ex. kunnat fråga en anställd på en fabrik: Vilka möjligheter har din hustru att komma med i en grupplivförsäkring? Fru Håvik kan ju göra detsamma. Då skall hon finna att de möjligheterna inte är tillfredsställande. Och det är ett problem och en orsak till ängslan hos många lågavlönade. De frågar sig: Hur skall det gå för mig och mina barn, om min hustru skulle gå bort?

Fru talman! Den motion som föreligger här syftar till att förstärka de frivilliga insatser som vissa föreningar gör på naturvårdens och miljövårdens område. Vi är väl alla överens om att de insatserna är värdefulla som komplement till det arbete på naturvård och miljövård som utförs av statliga och kommunala myndigheter. Ja, man kanske rent av kan säga att fråga är om inte dessa frivilliga organisationer kommer problemen betydligt närmare än vad de statliga och kommunala myndigheterna kan göra. Detta gäller alldeles särskilt i fråga om kulturmiljön, där dessa organisationer upptäcker och bevarar mycket värdefullt, som sannolikt annars i stor utsträckning skulle ha gått förlorat. En viktig insats som organisationerna också gör är att de stimulerar det personliga intresset för de värden som finns i den egna bygdens natur och miljö. Denna — om jag så får säga — jordnära verksamhet har stor betydelse i naturvårdsupplysningens tjänst. Jag tror att man rent av kan säga att naturvårdsverket och länsmyndigheternas arbete på detta område underlättas, förstärks och effektiviseras genom dessa organisationers insatser. Hur effektivt naturvårdsverket än försöker vara, hinner det ändå inte med att ta hand om allt på detta område.

Dessa värdefulla frivilliga insatser måste nu i betydande utsträckning finansieras genom insamlingar, med medlemsavgifter, m.m. sådant. Genom den alltmer ökade turismen — som beror på det mera allmänna bilägandet — är dessa insatser till gagn inte bara för bygdens folk utan också och inte minst för alla dem som såsom turister reser genom landet. Det är därför man kan påstå att trots att det heter hembygdsföreningar är det inte bara för den egna hembygden arbetet utförs, utan det är i mångt och mycket ett arbete som har riksintresse. Detta bör vi ta hänsyn till då det gäller att söka bevara dessa organisationer och deras arbete. Nu är det så att dessa organisationer får medel över de allmänna anslagen till naturvårdsverksamheten. Men tyvärr är det ganska begränsade anslag. Reservanterna är fullt medvetna om att dessa anslag har ökats under senare år, och i den budget som nu föreligger har det också skett en uppräkning.

Det kan kanske rent av hända att igångsatta åtgärder för bevarandet av någon kulturföreteelse inte kan fullföljas som de borde därför att medlen inte räcker till. Det finns därför, anser vi reservanter, starka motiv för att bifalla reservationen, som ju inte yrkar på en ytterligare ökning av anslaget nu utan kräver att en bättre status för dessa organisationer skall åstadkommas till gagn för det frivilliga arbetet som är så värdefullt. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som har fogats till detta betänkande.

Fru talman! Under senare år har intresset för miljövården — med allt vad den inrymmer, inklusive naturvården — blivit mycket stort här i vårt land. Det skrivs och talas mycket om miljövård — det skrivs i böcker, tidskrifter och tidningar. De politiska partierna har alla engagerat sig ganska hårt i miljövården; det debatteras, och vi har här i riksdagen stiftat åtskilliga lagar som på olika sätt påverkar miljövården. Det här är naturligtvis bra i och för sig, men i sista hand är det väl ändå så att de konkreta åtgärderna på miljövårdens område måste vidtas på så att säga gräsrotsnivå. Statliga och kommunala organ kan naturligtvis göra mycket, och de gör mycket. Vi kan peka på domänverket, som på sina områden har gjort stora ansträngningar för naturvård och landskapsvård och för att åstadkomma förbättringar för det rörliga friluftslivet. Vi kan också peka på att man med AMS-medel gjort åtskilligt för att snygga upp efter våra vägar. Men detta sker med stora kostnader, och det är framför allt ändå begränsade områden som man når på det sättet. För att få tillräcklig omfattning på miljövården i hela dess utsträckning behöver vi utöver alla statliga och kommunala insatser också frivilliga i mycket mycket stor utsträckning. Det skulle behöva bli något av en folkrörelse. I första hand är det naturligtvis — i varje fall när det gäller naturvård och landskapsvård — ägare av den svenska jorden och den svenska skogen som, ofta med små medel, kan påverka utvecklingen i en god riktning. Men i andra hand kan naturligtvis också en bredare allmänhet göra direkta insatser, inte minst inom fornminnesvärden och kulturminnesvården, men också, om än i begränsad omfattning, när det gäller naturvård och landskapsvård. De insatserna från allmänhetens sida måste naturligtvis organiseras och kanaliseras på lämpligt sätt. Jag tror att hembygdsföreningarna som vi just nu diskuterar är lämpliga organ för att ta hand om det stora intresse som finns hos allmänheten för dessa frågor. Jag vill instämma i vad herr Hansson i Skegrie anfört i det här avseendet och ber att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Alla är överens om att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att skydda vår miljö. Däremot tycks det vara litet olika uppfattningar om vilka vägar som skall beträdas för att vi skall nå det gemensamma målet. Det råder väl inget tvivel om att det varit nödvändigt att bygga upp en ny organisation för att klara de stora uppgifter som miljövården ställs inför. Så har ju också skett.

Sadana organisationer är viktiga instrument i miljöarbetet. De fär inte glömmas bort, utan bör i stället lyftas fram och understödjas på allt sätt i sin verksamhet. Dit hör självfallet naturinriktade organisationer som Svenska naturskyddsföreningen, fältbiologerna m.fl. Men dit hör också hembygdsrörelsen. Den är en av våra många stora folkrörelser med en mer än hundraårig tillvaro och med i dag upp emot 300 000 medlemmar. En och annan kanske förbinder begreppet hembygdsförening med arbetet på att bevara gamla byggnader, föremål och minnen från gången tid. Det är naturligtvis rätt, men allt flera aktiva hembygdsvänner inriktar sig på vad som är aktuellt i bygden och naturen just i dag. Hembygdsvården ingår därför såsom en väsentlig del i miljövärden, som inte bara är en fråga om natur och förgiftningar. Hembygdsrörelsen har huvudintresset inriktat på kulturlandskapet. Man engagerar sig i vården av odlingslandskapet, där hembygdsrörelsen har gjort betydande insatser, och naturligtvis utgör vården av kulturhistoriskt värdefulla miljöer såsom byggnader, gravfält, lövängar, naturminnesmärken osv. viktiga inslag i verksamheten. Hembygdsföreningarna utför redan ett oerhört värdefullt arbete med sådana här uppgifter. Om vi skulle vilja satsa mera på de många ideellt inriktade människor som finns med i dessa föreningar, skulle resultatet bli ännu bättre. Jag är, fru talman, övertygad om att vi aldrig kan finna någon annan form för detta slag av miljövård som ställer sig mera ekonomisk och där arbetet blir utfört med så stor samvetsgrannhet och känsla för arbetsuppgiften som om hembygdsföreningarna utnyttjas. Det gäller dock att finna de rätta formerna för hur man skall hjälpa hembygdsföreningarna. Det är anledningen till att vi motionärer och reservanter har begärt att frågan om utformningen av ett statligt stöd till hembygdsrörelsen skall utredas. Det gäller att klarlägga hur man skall uppnå största möjliga effektivitet i vården av kulturlandskapet i samverkan mellan de samhälleliga institutionerna och de frivilligt arbetande hembygdsföreningarna.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

Fru talman! Det har för mig såsom huvudmotionär varit upplyftande att lyssna till reservanternas talesmän från jordbruksutskottet. Genom den omorganisation som utskotten har genomgått har denna fråga, som i fjol handlades av allmänna beredningsutskottet, nu kommit att falla på jordbruksutskottet. Jag vill i första hand, understryka att denna motion helt saknar politisk bakgrund. Den är undertecknad av representanter för olika partier. Av utskottsbehandlingen verkar det nästan som om det skulle ha varit en partipolitisk fråga, vilket det absolut inte är. Genom herr Wirténs inlägg i debatten har det i hög grad klargjorts vad hembygdsrörelsen är och syftar till. Jag vill såsom ansvarig för den riksorganisation som verkar på detta område lägga till ytterligare nägra synpunkter. Hembygdsrörelsen är en av våra största folkrörelser. Organisationen är emellertid inte så fast att man i dag exakt kan ange hur många människor som är anslutna till rörelsen, men att antalet är av den storlek som herr Wirtén nämnde råder det inget tvivel om. Jag kan anföra att vi vid en undersökning i Kalmar län har funnit, att där finns mellan 10 000 och 15 000 organiserade medlemmar i hembygdsrörelsens olika organ. Nu är hembygdsrörelsen inte särskilt markerad i Kalmar län. Det finns län där den har en väsentligt fastare förankring. Det finns alltså anledning tro att en halv miljon människor på detta sätt är engagerade i hembygdsrörelsen i detta land. Som herr Wirtén säger uppfattar väl många verksamheten som i första hand museal. Vi är tacksamma över att många människor vill ägna sig just ät den uppgiften, därför att den är angelägen. Att i den egna bygden samla in föremål, bevara byggnader som minner om gångna tiders människor, deras sätt att bo, arbeta och leva, är en mycket angelägen uppgift. Men jämsides med detta finns det i hembygdsrörelsen utrymme för de mest skiftande sysselsättningar.

Denna hävd har frilagt t.ex. stensättningar, bronsåldersrösen och andra forngravar på ett sätt som gjort dem synliga i naturen, oftast även på långt håll. Genom den förändring som nu framför allt jordbruket genomgår uppstår här bekymmer. Så fort barrskogen kommer i närheten av ett sådant här fornminne, kan man konstatera att stora delar av de förut helt synliga minnena försvinner på ett par tre årtionden. På det sättet kommer många fornminnen att mycket snabbt gå mot en förstörelse som är helt onödig. Det finns säkert människor som är intresserade av att ta hand om denna vård, och det är detta som motionen tar sikte på. Man skulle kunna tänka sig att dessa miljövårdande åtgärder, utförda av hembygdsföreningar eller enskilda och med statligt stöd i någon form, skulle kunna lända till en verkligt förnämlig upprustning av en hel del miljöer, framför allt kulturmiljöer och landskapsbilder. Sådana ting som att hålla uthuggningar, tidigare odlingar, öppna mot sjöar och havsvikar ger en tillfredsställelse inte bara för den egna bygdens människor utan, såsom herr Hansson i Skegrie här anförde, också för de turistande människorna. Det är en av de många åtgärder som skulle kunna vidtas. En samverkan mellan de statliga åtgärderna, de kommunala insatserna och de insatser som kan ske på frivillighetens väg är just det som motionen eftersträvar. Vi vill ha en möjlighet till samordning där alla goda krafter kan medverka i syfte att bevara angelägna kulturmiljöer, odlingslandskap och andra ting. Denna fråga är inte begränsad bara till den svenska landsbygden. I alla städer har vi kulturminnen i form av byggnader, torg, gator och annat som kan bevaras. Det är också lika angeläget att hembygdsvännerna får vara med när nya stadsdelar planeras. Alltför många, alltför olustiga exempel på bristande förståelse för trivsel och hemtrevnad när nya stadsmiljöer tillskapas har vi i vårt land för att kunna bortse från värdet av att även denna del av nyplaneringen blir föremål för hembygdsvännernas uppmärksamhet. Hembygdsrörelsen är alltså ingalunda en enbart musealt inriktad verksamhet. Vi vill vara med i samhällsdebatten på kulturområdet och på miljövårdsområdet på ett sätt som ger bestående intryck. Vi vill vara med om att utforma den framtida samhällsbilden på det sätt som vi finner angeläget. Frågan är nu hur vi med statliga medel på bästa möjliga sätt skall medverka till att dessa åtgärder vidtas. Hur skall dessa pengar förmedlas på bästa sätt? Både utskottet och riksdagen anser säkert att det är angeläget. Som någon talare tidigare sagt finns det många sätt att leda dessa pengar så att de kommer till bästa möjliga nytta. Jag upprepar att jag tror att detta är möjligt genom en kombination av statliga och kommunala insatser och frivilligt arbete. Motionärerna vill att dessa ting undersöks i en utredning. Denna fråga, som för andra året i följd diskuteras i Sveriges riksdag, kan förvisso inte betraktas som jättestor. Men det är en fråga som blivit mycket uppmärksammad. Inför fjolårets behandling remitterades ärendet till olika statliga instanser. Jordbruksutskottet har i år som praxis är här i huset nöjt sig med att hänvisa till fjolårets behandling, men jag vill understryka, att vi i år lagt till ytterligare en del ting i motionen. Det är endast klämmen och begäran om en utredning som är exakt lika i årets och fjolårets motioner. Vi har tagit intryck av de synpunkter och invändningar som framfördes av remissorganen i fjol. Vi anser i år att det finns anledning att eftersträva en så smidig form som möjligt för penningmedlens överförande. Utredningen kan mycket väl komma fram till det förslaget att pengarna lämpligen bör tilldelas en riksorganisation, som sedan under eget ansvar fördelar dem till sådana punktinsatser som det kan bli fråga om. Detta skulle i så fall ske i samarbete med den lokalt verkande naturvårdsorganisationen och landsantikvarierna. Det förtjänar framhållas att Samfundet för hembygdsvård, som är att betrakta som en riksorganisation för hembygdsrörelsen, under de senaste åren fått ett alltmer utvecklat samarbete till stånd med riksantikvarien och landsantikvarierna ute i länen. Vi kommer i vår att anordna gemensamma kurser för detta och andra närliggande ämnesområden. Vi har ett ständigt utbyte av erfarenheter mellan de statliga och de frivilligt arbetande organisationerna. Vi har också öppnat vår tidskrift för en särskild spalt för riksantikvarieämbetet, som därigenom får möjlighet att nå kontakter långt utanför de kretsar som man för närvarande har möjlighet att uppnå. Fru talman! Här finns mycket ytterligare att säga, men jag vill då jag nu håller mitt första anförande i denna församling försöka medverka till att diskussionen i görligaste mån begränsas. Jag vill sammanfatta och säga att motionen är opolitisk och att den har förankring i alla partier. Vi anser det angeläget att frågan om någon form av stöd till hembygdsrörelsen för miljövårdsinsatser utredes. Utredningen får sedan komma med konkreta förslag till lösning av problemet. Om riksdagen i dag följer reservanternas förslag och bifaller motionen kommer detta att hälsas med största tillfredsställelse av landets hembygdsvänner. Jag hoppas, fru talman, att detta blir resultatet. Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen.

Fru talman! Jag kan i stort sett instämma med vad de föregående talarna har anfört i denna fråga. Utan tvekan är det mycket viktiga och betydelsefulla frågor som här har tagits upp. Jag skall inte dra i gång en miljövårdsdebatt här, men jag vill ändå framhålla betydelsen av ett aktivt miljövårdsarbete från alla håll. Det är som det här har sagts att stat och kommun förvisso gör stora insatser. Men vi vet alla att det krävs ännu mera om vi inom rimlig tid skall kunna klara av det absolut nödvändigaste i fråga om åtgärder mot nedsmutsning, nedskräpning, igenbuskning, täktverksamhet och annat. Vårt landskap förfulas mer och mer samtidigt som kraven på områden för rekreation och friluftsliv ständigt ökar ifrån stressade människor i storstäder och tätorter. Med gällande ersättningsbestämmelser och bestämmelser i övrigt tror jag det blir svårt att klara allt detta innan det är för sent. Nu är flera utredningar i arbete på detta område, men även om de kommer fram till genomgripande förslag är uppgifterna så stora och så många att alla goda krafter och frivilliga insatser måste välkomnas. Jag tror för min del — det har också framhållits tidigare under debatten — att just hembygdsföreningarna här kan få en mycket stor betydelse. Intresset för detta arbete är mycket stort ute i bygderna. Det kan gälla att röja upp och hålla snyggt på ett vackert område — det kan vara en skogsbacke runt ett ödetorp, ett vackert ängslandskap, en ekbacke osv. En upprustning av gamla kulturbyggnader kan också mycket väl ingå i hembygdsföreningarnas verksamhet. Det bedrives nu också på många håll ett betydelsefullt inventeringsarbete. En hel del av allt detta arbete är dock kostnadskrävande, och en statlig bidragsgivning som ej behöver bli alltför omfattande skulle säkert både sporra och hjälpa hembygdsföreningarna i deras arbete på detta område. Det har nämnts tidigare här att man har den uppfattningen att hembygdsföreningarna uteslutande är musealt inriktade. Men jag tror att just detta miljövårdsarbete kommer att — liksom det tidigare gjort — attrahera ungdomarna till insatser i hembygdsföreningarna. Det är ett sätt att aktivera dem ytterligare på detta område.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

Fru talman! Nu har tre borgerliga ledamöter varit uppe i talarstolen och motiverat varför de reserverat sig mot utskottets förslag. Dessutom har motionärerna varit uppe och angivit sina ståndpunkter. Eftersom vi är överens inom utskottsmajoriteten i denna fråga kan jag försäkra att ingen ytterligare talare från utskottsmajoriteten tar till orda och att debatten därför inte behöver dra ut alltför långt på tiden. Denna fråga behandlades också vid förra årets riksdag i anledning av en avlämnad motion. Den behandlades, så som här har sagts, av allmänna beredningsutskottet. Riksdagen beslutade då i enlighet med en till utskottets utlåtande fogad reservation, där man avstyrkte motionsyrkandet om en utredning av hur ifrågavarande medel skulle utgå till hembygdsföreningarna. Den motionen, som väcktes 1970, var föremål för remissbehandling, såsom mycket riktigt här har sagts. Den gick till naturvårdsverket och till riksantikvariecämbetet. Båda dessa instanser framhöll i sina remissvar, att de ansåg det vara lämpligt att man lät de riksorganisationer som fanns på detta område fördela medlen till hembygdsföreningarna. Från naturvårdsverkets sida påpekades att man borde undvika onödiga administrativa kostnader och i stället låta pengarna komma till användning på ett bättre sätt. Av de föregående anförandena har man nästan fått den uppfattningen att dessa hembygdsföreningar blivit helt lottlösa i fråga om medel. Så är ju ingalunda fallet. Det finns två riksorganisationer. Det är Svenska naturskyddsföreningen och Samfundet för hembygdsvård. Det kan här framhållas att dessa organisationer fått betydande anslagshöjningar under den senaste tioårsperioden. Sålunda utgick till Svenska naturskyddsföreningen budgetåret 1960/61 55 000 kronor och för innevarande budgetår 310 000 kronor. Till Samfundet för hembygdsvård har utgått 50 000 kronor för budgetåret 1960/61 och 160 000 kronor för innevarande budgetår. Det bör också erinras om att förra årets riksdag fattade beslut om anslagsuppräkning med 1 miljon kronor för miljövårdsinformation. Därvid uttalades från såväl departementschefens som riksdagens sida att det var angeläget att de idéella naturvårdsorganisationerna gavs möjligheter att fortsätta att utveckla sitt arbete. Vi anser att detta uttalande alltjämt har sin giltighet. För att det inte skall uppstå något missförstånd vill jag också framhålla att vi i utskottsmajoriteten är klart positiva till det arbete som utförs av hembygdsföreningarna. På den punkten är det alltså inga delade meningar. Däremot har vi inte ansett att det finns någon anledning att man här sätter i gång en utredning, eftersom man har dessa riksorganisationer och man alltså kan få medel via dem. Det bör också, fru talman, erinras om att 1965 ärs museioch utställningssakkunniga prövar frågor om kulturminnesvårdens centrala och lokala organisation. Fru talman! Jag lovade att inte onödigtvis förlänga denna debatt. Jag vill till slut bara säga att det finns alltså inga motsättningar mellan reservanterna och utskottsmajoriteten när det gäller den primära frågan, dvs. hembygdsföreningarnas arbete. Där är vi tämligen överens. Det är i fråga om hur medlen skall utgå som meningarna skiljer sig.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
Fru talman! Herr Persson i Skänninge sade att han är ensam att yttra sig från den ena sidan medan talarna från vårt håll varit så många. Jag noterar detta, men jag noterar det utan att — som jag förmodar att det skulle uppfattas — ta det som en pik mot oss att vi pratar för mycket. Anförandena har varit korta, och jag tror att de varit ägnade att markera en sammanfallande vilja att få någonting uträttat på detta område. Jag vill i detta sammanhang också säga — allra helst nu när herr jordbruksministern befinner sig i kammaren — att vi i ,de frivilligt arbetande organisationerna är mycket tacksamma över det statliga stöd som vi har fått för vår centrala verksamhet. Tyvärr har det inte varit möjligt att av de pengarna anvisa medel till någon regional verksamhet motsvarande den som man har angivit i motionerna. För att så skulle bli möjligt, måste väsentligt större medel anvisas. Vi tycker i organisationerna att det inte är rimligt att vi får detta på eget ansvar utan att det då bör vara ett samarbete med de statliga organen. Det finns ju en utbyggd regional organisation på detta område genom naturvårdsintendenterna i länsstyrelserna, och vi har ansett det vara möjligt att där göra en direkt anknytning. Jag noterar alltså med största tacksamhet vad herr Persson i Skänninge anförde om den eniga uppslutningen i utskottet omkring tankegångarna om att det är värdefulla arbetsinsatser som hembygdsrörelsen utför. Redan av mitt första anförande framgick att jag var medveten om värdet av dessa insatser. Men jag tror att det ännu mer skulle understrykas, om vi kunde få till stånd en utredning om möjligheterna till direkta lokala punktinsatser via ett på lämpligt sätt anpassat överförande av statliga medel, varigenom en ytterligare effekt i sådan riktning som vi är ense om skulle uppnås. Jag ber att än en gång få understryka önskvärdheten av ett positivt beslut i enlighet med motionen och reservanternas förslag.

Fru talman! Den motion som civilutskottet behandlar i sitt betänkande nr 7 rör ett allvarligt missförhållande i samhället som nu synes kunna klaras ut, nämligen kostnadsansvaret för sanering av ilandfluten olja. Där brister det i samordningen mellan olika myndigheter, liksom för övrigt — parentetiskt sagt — här i kammaren. Vi hade ju en interpellationsdebatt i onsdags om just de frågor som motionen rör. Naturligt hade varit att interpellationsdebatten och motionsbehandlingen hade samordnats. Eftersom jag deltog i interpellationsdebatten kan jag i dag inskränka mig till att diskutera innebörden i utskottsbetänkandet ur en särskild synvinkel. I motionen exemplifierar vi motionärer rådande missförhållanden med bl.a. bekämpningen av oljeutsläppet efter kollisionen mellan tankfartygen Otello och Katelysia strax norr om Vaxholm den 20 mars 1970 — alltså för nästan på dagen ett år sedan. Den rimliga ordningen för att garantera ekonomiska resurser för bekämpningsarbetet hade enligt min uppfattning varit att de inblandade fartygen då hade belagts med kvarstad, så att redarna hade fått ställa erforderliga garantier. Nu fick i stället myndigheter och saneringsföretag finansiera de insatser som blev aktuella. Ansvaret för bekämpningsinsatser och bekämpningskostnader fördelas nu så att tullverket tar bekämpningen till sjöss, medan de drabbade kommunerna i princip får ta bekämpningen av ilandfluten olja. När mycken olja flyter i land kan det ibland bero på en misslyckad bekämpningsinsats från tullverkets sida. Då blir alltså åliggandena för de berörda kommunerna så mycket större. I det fall som diskuteras i motionen och som ligger till underlag för de principiella synpunkterna där och vidare i utskottsbetänkandet var de berörda kommunerna emellertid på sin vakt och ställde som villkor för sin medverkan att de inte skulle behöva riskera orimliga kostnader ens förskottsvis för sin medverkan. Det villkoret accepterades av tullverkets representanter, och det betydde i praktiken att fakturorna från saneringsföretagen ställdes till generaltullstyrelsen även vad avsåg saneringen av ilandfluten olja. Fakturorna kom alltså aldrig till kommunerna. När saneringsföretagen inte fick betalt av den statliga myndighet som tog emot fakturorna, skrev de berörda kommunerna till Kungl. Maj:t i början av februari i år. Ärendet handlades med berömvärd snabbhet i kanslihuset, en snabbhet som kanske bl.a. berodde på att det här i riksdagen fanns en obesvarad interpellation av herr Strindberg och den motion som vi nu behandlar. Det var naturligtvis bra för regeringen att kunna redovisa positiva åtgärder i ett konkret fall med anknytning till dessa två riksdagsinitiativ. En sak som nog också påverkade snabbheten vid hanteringen var att ett av de inblandade saneringsföretagen hade mycket stora ekonomiska svårigheter på grund av den uteblivna betalningen. Utebliven betalning från en statlig myndighet höll alltså på att resultera i att det saneringsföretag som gett sig in i bekämpningsarbetet riskerade att gå över styr. Så får det ju inte vara. Kommunerna begärde i detta fall att saneringskostnaderna skulle bäras av staten med hänvisning till kommunernas tidigare uttalanden att man inte ville ta på sig några kostnader ens förskottsvis. Denna framställning bifölls i konselj den 26 februari. Detta ärende har alltså en något annan karaktär än motsvarande tidigare handlagda ärenden. Här har vi ju principen att kommunerna redan från början har sagt ifrån hur man ser på kostnadsfördelningsansvaret, och utskottet refererar i sitt betänkande detta. Man säger så här: ”En av tre kommuner gjord ansökan om att debiterade kostnader för sanering efter en tankbåtskollision år 1970, cirka 883 000 kronor, skulle betalas av statsverket bifölls av Kungl. Maj .t den 26 februari 1971. Beslutet innebär bl.a. att ersättning lämnas innan vållandeansvaret slutligt reglerats och att generaltullstyrelsen får i uppdrag att framställa återkrav.” Detta är precis innebörden av den motion som nu behandlas. Kungl. Maj:t har alltså tagit ett prejudicerande beslut med samma innebörd som motionen. Jag kan alltså som huvudmotionär med jämnmod finna mig i att motionen blir avslagen av riksdagen. Kungl. Maj:t har redan befäst den praxis vi var ute efter. Men utskottet uttalar som sin kommentar till det rådande förhållandet att ”tills vidare får uppkommande ersättningsfrågor lösas i hittillsvarande ordning, vilken i väsentliga delar får anses tillgodose motionens syften”. Jag vill nu, fru talman, fråga utskottets talesman om innebörden av utskottets uttalande är att kommuner i fortsättningen inte skall behöva vara rädda för att förskottsvis eller slutligt drabbas av sådana här kostnader.

Fru talman! Vi hade i förra veckan, som herr Norrby i Åkersberga mycket riktigt anmärkte, en mycket lång och ingående interpellationsdebatt i frågan om oljebekämpning till sjöss. Då hade herr Norrby tillfälle att grundligt ge sina synpunkter till känna. Nu har han återkommit i något mera koncentrerad form.

Jag vill då erinra om följande uttalande av statsrådet Lundkvist under interpellationsdebatten: ”Jag tror att jag kan stå för vad jag inledningsvis sade, att med den ordning vi hittills praktiserat i avvaktan på mera definitiva lösningar har inte några oskäliga kostnader behövt drabba kommunerna i sådana här sammanhang.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

Fru talman! Jag vill tacka civilutskottets ordförande för detta klarläggande.

I gengäld är staten då beredd att förskottera medel för att bestrida de kostnader som kan uppstå.

Fru talman! För att inga missförstånd skall uppstå i fortsättningen vid handläggningen av dessa ärenden vill jag nämna att i praxis ingår också en prövning av kommunernas ekonomiska ställning. Först skall alltså kommunerna göra framställningar om ersättning, sedan skall framställningarna prövas mot bakgrund av skadornas omfattning och kommunernas ekonomi. En definitiv lösning av frågan får vi när vi, sedan räddningstjänstutredningen avgivit sitt betänkande, har fastställt ansvarsfördelningen mellan stat och kommun men också övriga inblandade.

Fru talman! ”Vi har ingen chans att påverka besluten.” — ”Politikerna lyssnar inte på oss.” — ”Allt det viktiga görs upp över huvudet på oss vanliga människor.” Ja, fru talman, detta är inga ovanliga reaktioner. Man möter dem på arbetsplatser och i skolor, inom tätorter och glesbygd. Sådana meningar är uttryck dels för en känsla av maktlöshet inför det stora avståndet mellan dem som fattar besluten och dem som besluten gäller, dels för ett främlingskap inför själva beslutsinnehället — en känsla av att de politiska besluten egentligen inte angår mig personligen. I vår tid, med ökade kunskaper om samhället och ökat intresse för samhällets angelägenheter, är sådana här stämningar en utmaning till oss politiker. Vi får inte vara så upptagna av värt vanliga politiska arbete att vi inte ser behovet av en ny sorts dialog mellan de styrda och de styrande. Närdemokratin fär inte gå förlorad i det politiska vardagsarbetet. Från folkpartiets sida har vid årets riksdag förts fram ett antal konkreta förslag som skulle bidra till mera närdemokrati. Ett av dessa är kravet på kommundelsråd. Dessa kommundelsråd skulle bli en ytterligare kanal från de styrda till de styrande, de skulle ge en ytterligare chans för medborgarna att få sina förslag förverkligade, att få göra sin röst hörd. Vi menar därför att det skall skapas en möjlighet för de kommuner som så vill att inrätta direktvalda kommundelsråd. Möjligheten till direktval är viktig just med hänsyn till att det skall vara en ytterligare inflytandekanal från styrda till styrande. Valet av råden bör helst ske samtidigt med valen till kommunfullmäktige för att inte i början riskera ett alltför lågt valdeltagande. Så länge den gemensamma valdagen bibehålls måste också det här valet ske på den gemensamma valdagen. För att få till stånd kommundelsråd under åren 1974 1976 måste därför de första valen till råden ske 1973, och förslag om utformning av och befogenheter för råden bör då framläggas under år 1972. Annars kommer man som kommunaldemokratiutredningens sekreterare har påpekat — att få vänta till tidigast 1977 för att få några kommundelsråd i funktion. Vi har därför ansett, att om man menar allvar med det här så måste man kräva ett förslag redan 1972, i varje fall i fråga om den lagändring som krävs för att kommunerna, om de så vill, skall få rätt att införa direktvalda råd. Utredningsarbetet behöver heller inte starta från noll, eftersom olika alternativa utformningar har förts fram i debatten. Kravet på kommundelsräd har hittills drivits av folkpartiet och centerpartiet. Det var därför för mig en överraskning att dessa båda partier inte kunde enas i utskottet. Centerpartiet har i en partimotion till årets riksdag krävt, att beslut skall fattas i så god tid att val till dessa råd skall kunna äga rum hösten 1972. Detta skulle kunna ske genom en forcering av arbetet inom den nya kommunaldemokratiutredningen. När vi nu i reservationen 1 begär förslag till 1972 års riksdag så har vi utgätt från att detta förslag skulle vinna centerpartiets stöd, eftersom några direkta val till råden inte gärna kan äga rum 1972 om inte förslag till lagändring för att möjliggöra införandet av råden läggs fram senast 1972. Jag hoppas att det här närmast är fråga om ett missförstånd från centerpartiets sida och inte om en reträtt från det krav på införande av kommundelsråd som centerpartiet och folkpartiet hittills gemensamt har drivit. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 20.

Fru talman! Allting har två sidor. Så har också den stora kommunreformen, som skall vara genomförd 1974. Somt blir bättre men somt blir uppenbart sämre. Åtskilliga vårdfrågor, skolfrågor och allmänna servicefrågor kan få en effektivare lösning i det större sammanhang som den nya kommunen kommer att utgöra. Allt det är obestridligen sant. Huruvida det blir så mycket billigare för skattebetalarna är en annan historia, som ju inte hör hit. Men det blir i alla fall sörjt för att ingen kommun i denna större gemenskap blir utan behövlig samhällelig service. Men sedan finns det som sagt en annan sida också. Den kommunala representationen i fullmäktige, styrelser och nämnder blir mycket ojämn; det vet vi. Det kommer att finnas gamla kommunområden som inte blir representerade alls. Deras lokala intressen får tillgodoses av förtroendemän från helt andra håll i den stora kommunen, och det är inte tillfredsställande. Det blir en distans, som herr Molin också anförde, mellan förtroendemännen och den gamla kommundelen, liksom även en distans mellan medborgarna och beslutsinstanserna. I den gamla kom mungemenskapen var det beslutande organet i närkontakt med människorna och deras problem, och det var tvivelsutan en stor vinning. Detta är inte avsett att vara en opposition mot kommunreformen, som vi är överens om, utan bara ett konstaterande av vissa följdverkningar. Förslaget om kommundelsråd representerar ju inte alls någon nyhet. Redan efter kommunblocksreformen 1962 tillsattes inom inrikesdepartementet en arbetsgrupp, som spelade över bollen till kommunalrättskommittén 1963, och denna kommitté framlade ett förslag om lokala organs medverkan vid beredning av skilda ärenden, dock utan någon lagändring. Efter några års flitigt motionerande fick vi 1968 utskottet intresserat av en utredning, och man föreslog en arbetsgrupp. Däri ingick representanter för partierna och kommunförbunden. Sedan fick vi då utredningen i mars 1970 om den kommunala demokratin. Det är rätt intressant att iaktta hur tanken på kommundelsråd naturligen har vuxit fram. Vi har ju under en tid nu haft informella sådana råd — sockenråd, stadsdelsråd, byalag osv. När det blir en centralisering i en viss verksamhet uppenbarar sig genast ett behov av någon form av decentralisering, och de bägge företeelserna kan samordnas i detta sammanhang i varje fall. Varje kommundel har sin särprägel med sina behov. Det kan gälla trafikfrågor, frågor om lekplatser, parkeringsplatser, ungdomslokaler osv. Det är naturligt att människorna vill vara med om att prägla sin närmaste miljö. Nu menar vi att det är viktigt att frågan om dessa kommundelsråds status blir löst, dvs. hur de skall utses, vilken funktion de skall ha — om de skall vara rådgivande eller om viss beslutanderätt därjämte skall delegeras till dem. Självfallet är det viktigt att dessa frågor blir lösta före valet 1973. Om så inte sker, får vi vänta ända till 1977, och då kan man befara att det gryende intresse som nu finns ute i kommundelarna har falnat och att gemenskapskänslan har trubbats av. Man tröttnar på att planera, man tröttnar på att tänka konstruktivt när man aldrig får se konstruktionerna bli verklighet. Det är beklagligt att centern har känt sig manad att göra en särskild reservation. Dess partimotion ansluter i klämmen helt till reservationen 1. Centern torde nu kunna vara en så stor och stabil enhet att man kunde stå fast vid sina partimotioner. Men i sak är det ju inte så stor skillnad. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 20.

Fru talman! Den kommunala verksamheten utgör grundstenen och basorganisationen i vår folkstyrelse. Genom sin närhet till människorna öppnar den de bästa och närmaste möjligheter för medborgarna att påverka det samhälle de lever i. Det mäste därför vara ett vitalt intresse att slå vakt om och vidareutveckla den kommunala demokratin, särskilt i en tid då kraven på ökat medinflytande från enskilda gör sig allt starkare gällande på alla områden. Dessa krav på medinflytande är ett naturligt gensvar på de tendenser till centralisering och byråkratisering av vårt samhälle som sedan länge pågått. För centerpartiet, som ser ett decentraliserat samhälle som riktmärke för de politiska strävandena, är det naturligt att med särskild kraft värna om den kommunala demokratin. Vårt parti har också under en lång följd av år fört fram krav på åtgärder för att ge den kommunala självstyrelsen bättre möjligheter och en starkare ställning. Under 1960-talet är det tre riksdagsbeslut som på ett avgörande sätt förändrat den kommunala självstyrelsens innehåll och status. Det är 1962 års beslut om kommunblocksindelningen, det är 1968 års beslut om gemensam valdag och det är 1969 års beslut om tvångssammanläggning av kommuner. När kommunblocksreformen beslöts var vi från centern starkt kkritiska. Vi hävdade bl.a. att reformen var synnerligen dåligt underbyggd beträffande de kommunaldemokratiska utvecklingsdragen i de nya storkommunerna. Kontaktproblemen måste ju bli större genom att man kunde beräkna att ca 100 000 kommunala förtroendemän skulle försvinna. Nya vägar måste därför beträdas för att inte urholka den enskildes möjligheter till inflytande och medbestämmanderätt. Mycket litet har skett i den riktningen. En ökande roll i kontaktverksamheten har automatiskt de politiska partigrupperna fått. Vi har ju också från centern initierat frågan om partistöd, och vi tror att det betyder mycket för att verkligen över de politiska partierna skapa ökade kontakter och informationskanaler. Suppleantinstitutionens införande är också en begränsad men dock positiv reform beträffande den kommunala självstyrelsens lokala förankring. Men mycket mer måste ske om inte den kommunala verksamheten skall fjärmas från människorna. Bland de möjligheter som diskuterats — det har framförts här tidigare — är frågan om införande av kommundelsråd. Detta komplement i den kommunala organisationen har från början aktualiserats som en typisk storstadsfråga. Nu har det blivit minst lika starkt en åtgärd för landsbygdskommuner med ibland mycket stora avständ. De möjligheter som redan nu finns för kontaktgrupper att verka är värdefulla — jag tänker då på byalag etc. Men det är nödvändigt att också finna nya vägar. Vi måste ha en starkare organisation härvidlag. För att ge kommundelsråden en betydelsefull status måste lagstiftningsåtgärder komma till stånd. Från centern har vi den målsättningen att kommundelsråden för det första skall väljas direkt av folket — då garanteras just att råden på bästa sätt speglar folkopinionen, och det är viktigt — och för det andra att råden om möjligt också skall få mindre, förvaltande uppgifter, vilket ju ingår i en strävan att decentralisera samhället även på detta område. Kommundelsrädens yttrandeoch förslagsrätt måste göras synnerligen vid. Råden bör ses som ett instrument för att direkt inhämta folkopinionen i lokala frågor och vara ett forum för kontakt och information. Frågan om kommundelsråd skall enligt direktiven prövas av 1970 års utredning om den kommunala demokratin. Självfallet bör utredningen få arbeta och lägga fram förslag i vanlig ordning, men det är av största vikt att kommunerna får möjligheter att så snart som möjligt införa kommundelsråd med tidigare skisserade uppgifter, och detta bör ske så nära kommunsammanläggningstillfället som möjligt. Detta har vi från centern givit uttryck för i reservationen 2 till konstitutionsutskottets betänkande nr 20. Vi förutsätter i den reservationen att utredningen med viss förtur behandlar frågan om kommundelsråd, så att vi snart kan få förslag på vilka vi kan ta ställning och besluta om införande av sådana råd, hoppas jag. Herr Molin uttalade sin förvåning över att vi från centern i utskottet har gått ifrån det motionsyrkande som finns på denna punkt, och han förmodade att det kunde föreligga ett missförstånd därvidlag. Men det är väl litet felaktigt att påstå det här i kammaren, när vi i utskottet hade en så ingående diskussion om det tidsschema som vi baserade vårt ställningstagande på. Som alla förstår är det en mycket stor fråga om vi skall ge kommundelsråden den status som vi vill att de skall ha. Den frågan måste därför utredas. Och vi förutsätter att utredningen tar itu med den saken så snart som möjligt och framlägger förslag. Vi menar att vär reservation är ett uttryck för vad vi vill kalla den reella möjligheten att i nuläget komma snabbast fram. Från centern har vi inte vare sig i motionen eller i reservationen talat för att valet av kommundelsråd skulle ske samtidigt med övriga kommunala val. Det är inte nödvändigt. Troligen är det lyckligare att det valet sker vid ett särskilt tillfälle. Det är tillräckligt med de tre val som vi nu har samma dag. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman!
Herr talman!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
Anser utbildningsministern att det finns behov av att ändra nu tillämpade principer för avstängning från undervisning vid högre läroanstalter vilka medfört att handikappade kan avstängas från utbildning? hetsberäkningen beträffande Fryksdalsbanan pröva den utredning som nyligen publicerats i Teknisk Tidskrift?

Herr talman!

Frågan är följaktligen föremål för utredning och överväganden. Vad vill motionärerna och de som ställt sig bakom reservationen 1? Uppenbarligen att förslag till lagstiftning om kommundelsråd skall föreläggas redan nästkommande års riksdag! Det betyder att utredningen måste vara klar med sitt arbete redan så tidigt som våren 1972, om praxis vid remissbehandling och beredning inom departementet skall iakttagas på sedvanligt sätt. Vad döljer sig bakom de i motionerna ställda yrkandena och de i reservationen 1 framställda kraven? Herr Molin och herr Werner i Malmö har svarat på det genom att säga att val till kommundelsråd bör ske samtidigt med riksdagsoch kommunalvalen redan år 1973. Det är något överraskande att höra att dessa talesmän så helt anammat den gemensamma valdagen. Den meningen delas emellertid inte helt av herr Boo, som talat för reservationen 2. Han kan tänka sig en annan tidpunkt för val av ledamöter i kommundelsråd än den gemensamma valdagen. Det är en fråga som givetvis bör övervägas av den tillsatta utredningen. Jag kan i vissa delar helt instämma i vad som sägs i reservationen 2. Frågan gäller den kommunala demokratin och hur man skall kunna skapa ökat engagemang i de kommunala frågorna. Man skriver i reservationen 2: ”För att öka kontakten och inflytandet från den enskilde kan många vägar prövas. En av dem är införandet av kommundelsråd.” Det är alldeles riktigt att det är en av tänkbara vägar för att nå detta mål. Utredningen har till uppgift att göra en översyn av den kommunala demokratin, nära nog över hela fältet. Direktiven tillkom efter gemensamma överläggningar mellan företrädare för de fyra stora partierna. Partierna har följaktligen haft möjlighet att redan i direktiven få sina synpunkter beaktade. Utredningen är parlamentariskt sammansatt, varför partierna fortlöpande kan påverka utredningsarbetet. Det är något underligt att det föreligger motioner i ärendet, när partierna via sina ledamöter i utredningen har möjligheter att framföra de synpunkter som framförts i motionerna, Läser man reservationen 1 något mer uppmärksamt finner man att det inte är fråga om en förutsättningslös utredning rörande införande av kommundelsråd. Nej, det är fråga om någonting helt annat! Det är fråga om en beställning av lagstiftning angående införande av kommundelsråd i så god tid, att val till sådana råd kan företas redan 1973. Man kan fråga sig: Är detta den mest angelägna av de frågor som den tillsatta kommunaldemokratiutredningen har att ta ställning till? Är det den mest brådskande frågan? Utredningen har vid sin bedömning funnit att man i första hand bör ta upp frågan om ett nytt suppleantsystem för fullmäktige, frågan om minoritetsrepresentation i kommunernas styrelse samt den därmed sammanhängande frågan om de heltidsengagerade förtroendemännens ställning. Beträffande frågan om suppleantsystemet är det väl av alla här närvarande känt, att det är ett starkt kommunalt önskemål att denna fråga får en snar lösning och att en ändring kommer till stånd. Erfarenheterna visar redan nu en rad svagheter i det suppleantsystem som infördes vid det senaste valet. Jag skall inte ta upp dessa svagheter till någon närmare belysning utan endast konstatera, att det ställs starka krav på att utredningen bedriver sitt arbete så att ett nytt system skall kunna träda i kraft 1973. Enligt vad som har upplysts bedriver utredningen sitt arbete med sikte på att nå en lösning i sådan tid. Frågorna om minoritetsrepresentation och kommunrådens ställning skall enligt kommunaldemokratiutredningens uttryckliga direktiv behandlas med förtur, Det motiveras av att utredningsuppdraget i denna del gavs redan 1966 till den då sittande länsdemokratiutredningen, som emellertid inte har lagt fram något förslag på denna punkt. Då dessa utredningsdirektiv sedermera har överförts till den nya utredningen om den kommunala demokratin, framgår ganska klart att det är ett mycket starkt krav på att dessa frågor tas upp med det,snaraste. Skall kravet i reservationen 1 tillgodoses, betyder detta att utredningen måste avbryta det nu pågående arbetet med suppleantsystemet och minoritetsrepresentationen för att helt ägna sig åt frågan om införande av kommundelsråd. Det finns emellertid även andra skäl för att utredningen inte omedelbart skall ta upp denna fråga. Ett är att ett ställningstagande måste grunda sig på hur de nya kommunerna visar sig fungera, Bl. a. bör erfarenheterna från det nya systemet med distriktsorganisation inom den sociala nämndorganisationen beaktas. Det är alldeles klart att mycket kort tid har gått sedan denna infördes, och innan initiativ tas i den föreslagna riktningen bör givetvis dessa frågor närmare utredas och begrundas. Ett annat skäl är att vi har infört ett kommunalt partistöd. Det tillkom just i syfte att stimulera den kommunala debatten och vidga den kommunala demokratin, Det tillkom för att öka partiorganisationernas möjligheter att få till stånd, för att citera herr Molin, ”en dialog mellan de styrda och de styrande”. Det är inte fråga om en ensidig information ifrån de styrandes sida till de s.k. styrda, utan det är också fråga om att partiorganisationerna organiserar sitt arbete på ett sådant sätt att de får en direkt kontakt med väljarna och medlemmarna ute i olika delar av kommunerna. Man bör även avvakta erfarenheter från det arbetet, eftersom det kommunala partistödet infördes först under föregående år. Enligt utskottsmajoritetens mening bör frågan om införande av direktvalda kommundelsråd ses såsom en av de många vägar som kan tänkas för att öka kontakten och inflytandet från den enskilde. Att utredningsarbetet rörande kommundelsråd bör vara förutsättningslöst framgår av de för utredningen utfärdade direktiven. Herr talman! Med de mycket korta synpunkter som jag här har framfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först vill jag göra ett kort tillrättaläggande. Herr Adamsson sade att vi hade anammat den gemensamma valdagen. Det är inte riktigt. Vi utgår ifrån att kommunaldemokratiutredningen skall pröva huruvida valen till kommundelsråden skall ske vid samma tidpunkt som de andra valen eller ej. Men om kommunaldemokratiutredningen kommer till den uppfattningen att val av kommunfullmäktige och kommundelsråd bör ske vid samma tidpunkt, blir det inget resultat i denna fråga före 1977, om inte reservationen 1 bifalles. Jag hade svårt att förstå varför herr Adamsson inte tyckte att det här var så angeläget. Han sade att man skulle avvakta erfarenheterna av den nya socialnämndsorganisationen. Jag föreställer mig att han tänkte på de sociala distriktsnämnderna. För det första finns de och kommer de att finnas bara på några få ställen, För det andra kan jag säga att för Göteborgs del, där den samordnade sociala organisationen med distriktsnämnder har funnits, kan den naturligtvis inte på något sätt ersätta behovet av kommundelsråd. Det är inte så att dessa sociala distriktsnämnder kan bli organ för en dialog mellan styrande och styrda, och det var ju det vi ville åstadkomma. Kanske herr Adamsson tyckte att det var något bisarrt i att man skulle på det viset närma de styrande till de styrda.

Herr talman! Herr Adamsson förundrade sig över att vi önskar ha den här frågan löst till valet 1973 och menar tydligen att det kunde vara lämpligt att ha valet på annan tid. Måhända, Men det är väl rätt rimligt att det finns korrespondens mellan kommunval och kommundelsval. Valet av kommundelsråd måste vara en del av kommunalvalet, det är väl helt klart. Sedan kan man diskutera vad som är angeläget och vilken som skall prioriteras just nu av kommunaldemokratiutredningens uppgifter. Här har en representant för utredningen, herr Boo, nyligen framfört den meningen att man mycket väl kan ge den här uppgiften förtur. Herr Adamsson anförde också något om partistödet. Det är väl inte särskilt relevant i sammanhanget. Herr Adamsson vet väl själv att dessa pengar inte precis har tjänat ”dialogen mellan de styrande och de styrda” utan de gick i rapp takt till valrörelsen, och det som nu finns fonderas förmodligen till nästa valrörelse. Därför tror jag inte på att spela ut partistödet i det här sammanhanget.

Herr talman! Till herr Molin vill jag säga att jag bara ville belysa den tidtabell som han har gjort upp. Den förutsatte att man räknade med gemensam valdag. Att distriktsnämnderna har andra funktioner än kommundelsråden — i varje fall sådana som är direktvalda — är naturligt, och det skall jag inte bestrida. Men man har ju i diskussionen fört fram att kommunerna genom sammanslagningen har blivit större och att det har uppstått vissa svårigheter att få kontakt med de kommunala organen. Det är den sidan av saken som jag vill trycka på. Jag vill också understryka att man icke nödvändigtvis behöver vara så pessimistisk att man icke kan tänka sig att vi får denna organisation före 1977. Till herr Werner vill jag säga beträffande partistödet att det synes som om mina meddebattörer i sitt partiarbete icke hade beaktat dessa synpunkter. Det är uppenbarligen möjligt att genom detta stöd få till stånd diskussioner och kontakt med väljare ute i olika delar av kommunen. Man kan upprätta organisationer för dessa delar, där det också är möjligt att framföra synpunkter som berör de olika kommundelarna och via partiorganisationerna slussa dem vidare till dem som sitter med i kommunfullmäktige.

Herr talman! Om man gjorde en utredning om vad partistödet gått till, tror jag inte att man skulle finna att det är till sådana projekt som herr Adamsson nu nämnde, Stadsdelsföreningar som informationscentraler har väl partierna litet till mans. De kostar ingenting. Dem kan vi klara i alla fall. Jag tror inte att partistödet tjänar något syfte i det sammanhanget.

Herr talman! Först några ord med anledning av vad herr Adamsson här sade! Det är klart att man kan ha olika meningar om vilka frågor som skall prioriteras i kommunaldemokratiutredningen. På vårt håll menar vi nog att frågan om kommundelsråden har hög angelägenhetsgrad. Jag kan inte dela herr Werners syn på det kommunala partistödet. Det är ju avsett att användas för kommunal information, och jag har den erfarenheten att man i mycket hög grad har byggt ut den kommunala informationen — i varje fall har vi gjort det i det parti jag representerar, men det kan vara olika i olika partier. Jag begärde ordet egentligen för att säga något om slutsatsen i den reservation som herr Ahlmark m.fl. avgivit till det här utskottsbetänkandet. Jag måste säga att jag är litet förvånad över att man har kunnat vidhålla sitt yrkande. Inom utskottet ordnades det en föredragning av sekreteraren i 1970 års utredning om den kommunala demokratin.

Den uppfattningen bekräftades tidigare här av ledamoten i utredningen Karl Boo. Man kan fråga sig vad utskottsbehandlingen skall tjäna till om man i en fråga som denna får så klara belägg för att motionärernas ambitioner har sträckt sig längre än till vad som är möjligt att genomföra men motionärerna ändå håller fast vid det ursprungliga motionskravet. Jag kan alltså inte vara med om att stödja reservationen 1, eftersom jag har en bestämd känsla av att det skulle vara liktydigt med ett ställningstagande mot bättre vetande.

Herr talman! Herr Larsson i Luttra sade sig inte kunna dela min uppfattning när det gäller angelägenheten i fråga om tidtabellen av att få till stånd kommundelsråd. Men herr Larsson i Luttra är ju en praktisk kommunalman, Om han rannsakar hjärta och njurar håller han nog med mig om att en av de mest angelägna frågorna just nu är en översyn av suppleantsystemet liksom att frågan om minoritetsrepresentationen blir löst. Jag tror inte att herr Larsson i Luttra vill skjuta på dessa frågor bara därför att han vill ha löst frågan om kommundelsråd.

Herr talman! Jag tror inte att frågan om suppleantsystemet för kommunfullmäktige hindrar en lösning parallellt därmed av kommundelsrådsfrågan. Det är i själva verket två vitt skilda problem. Sedan betraktar jag inte frågan om minoritetsrepresentationen som något speciellt angeläget.

Herr talman! I en partimotion, nr 228 av herr Hedlund m.fl., kräver man att man skall ”utarbeta ett förslag till lagstiftning om kommundelsråd enligt vad som anförts i motionen, i sådan tid att val till sådana råd enligt den nya lagstiftningen kan äga rum på hösten 1972”. I vår reservation går vi inte riktigt lika långt som centerns partimotion, som också är undertecknad av herr Larsson i Luttra. Det är klart att herr Larsson i Luttra kan säga att han senare har kommit till en annan ståndpunkt än partimotionen. Det har ändå klart framgått att kommunaldemokratiutredningen under det kommande året skulle kunna arbeta fram ett sådant här förslag, Skulle man behöva en förstärkning av sina sekretariatresurser för att göra det, utgår jag från att statsmakterna är beredda att bekosta det om riksdagen skulle bifalla reservationen 1. Omöjligt är det inte. Det vi nu diskuterar är ju i allra högsta grad en ideologisk fråga. Björn Molin har visat det i sitt anförande, Det finns en rad kommuner där människorna i dag upplever avståndet mellan politikerna och sig själva som mycket stort. De känslorna finns i glesbygdskommunerna — det har herr Boo alldeles rätt i — där det är många mil mellan orter i kommunens utkant och dess centrum där besluten fattas. Det gäller också de stora tätorterna, där människorna finner det svårt att påverka de styrande, där byalag bildas för att ge kraft åt en lokal opinion och där den kommunalpolitiska debatten i hög grad stimulerats av många av dessa byalag och av det ökande intresset för den egna kommundelen. Under valrörelsen mötte vi inom vårt parti ett utomordentligt starkt gensvar från människorna — kanske framför allt i dessa två typer av kommuner, glesbygdskommunerna och de stora tätorterna — för införande av direktvalda kommundelsråd. Nu vill vi liberaler så snabbt som möjligt se till att kommunerna får rätt att införa direktvalda kommundelsråd, som kan ge röst åt intressen och åsikter i respektive kommundel. Den rätten bör kommunerna ha redan i nästa kommunalval, dvs. år 1973. Om närdemokratin skall kunna fördjupas får vi inte vänta år efter år med angelägna reformer. Det är nu vi skall driva fram de här förändringarna. Herr Adamsson ansåg inte att det var så viktigt och så bråttom. Enligt vår mening är det bråttom. Utredningskvarnen får inte mala sönder det engagemang och den idealitet som kommundelsråd skulle kunna kanalisera. Därför har vi sagt i folkpartiets närdemokratimotion att vi måste få förslag och beslut om rätt till direktvalda kommundelsråd redan under 1972. Skall vi hinna med reformen till nästa val är det nödvändigt. Det betyder att kommunaldemokratiutredningen alltså måste prioritera arbetet med kommundelsråden mer än man hittills har tänkt göra. Det är alldeles riktigt, som Björn Molin har sagt, att om man inte får förslag 1972 och om valen till kommundelsråden sker samtidigt med kommunalvalen kan med utredningens arbetsplan val till kommundelsråd hållas först 1976 och kommundelsråden komma i gång på allvar först 1977. Men också utan en gemensam valdag på detta sätt kommer man, om vår reservation bifalles, att få kommundelsråd i arbete snabbare än annars, Nu har den här tidtabellen förnekats i debatten. Men i konstitutionsutskottet har vi, det har herr Larsson i Luttra alldeles rätt i, diskuterat denna sak utförligt i ett par omgångar. Jag kan därför inte komma till någon annan slutsats än den som herr Molin har kommit till och som uttryckes i reservationen 1. Vi hade den 23 februari en utfrågning med sekreteraren i kommunaldemokratiutredningen, Får jag bara citera två repliker ur det stenografiska protokollet från den utfrågningen. Efter en fråga från mig om tidtabellen beträffande kommundelsråd kom följande sammanfattning i en fråga och ett svar: ”Ahlmark: Det betyder alltså att vi här i landet inte kan få några kommundelsråd förrän 1977? Ericsson: Som jag bedömer det kan vi inte före 1977 få kommundelsråd med beslutsmajoritet — och det är det frågan gäller — såvitt vi inte prioriterar vårt arbete mycket hårt på den punkten.” Detta var ett klargörande besked. Försöken att i efterhand glida bort från det beskedet kan inte lyckas. Vi måste alltså prioritera hårt om vi snabbt skall få kommundelsråd. Det är vad vår reservation handlar om. Jag vill inskärpa att det här inte är en formalitet eller teknisk detalj. Det gäller om vi så snart som möjligt skall kunna närma väljare och valda till varandra, om vi vill bredda ansvar och inflytande i kommunerna, om vi vill ge fler människor än i dag en chans att påverka samhällsutvecklingen. Det är en viktig del i vårt program för ökad närdemokrati. Vi beklagar, det vill jag säga till mina vänner i centerpartiet, att inte hela oppositionen i dag har slutit upp bakom den linjen och bakom reservationen 1. Om socialdemokratin har jag däremot inga som helst illusioner på denna punkt, och herr Adamsson har visat varför. Gång på gång har jag hört socialdemokrater argumentera mot kommundelsråd med motiveringen att de politiska partierna i stället för kommundelsråd kan kanalisera medborgarnas önskemål. För oss är det självklart att detta också är en del av partiernas arbete och att partierna skall ges resurser för att utföra det. Men det finns faktiskt en stor majoritet människor här i Sverige som inte vill gå in i något politiskt parti. De människorna, som icke är partianslutna, har också en rätt att få påverka sin kommuns utveckling på det fördjupade sätt som införandet av kommundelsråd skulle innebära, Vi politiker, herr Adamsson, får inte bli så fixerade vid partiernas roll och ställning att vi glömmer att de flesta här i landet inte är med i politiska partier. Nu säger herr Adamsson att vi skall avvakta erfarenheterna av det kommunala partistödet. Givetvis är det bra att få de erfarenheterna. Men på vilket sätt skulle de kunna påverka vår inställning till kommundelsråd? Skulle, herr Adamsson, plötsligt alla människor bli partianslutna som en följd av det kommunala partistödet? Skulle det leda till något slags reell kollektivanslutning av svenska folket till alla de politiska partierna? Det är självfallet otänkbart. Och skulle det kommunala partistödet förändra de båda grundläggande fakta som vi har utgått från: för det första att det finns ett stort geografiskt avstånd mellan människorna i en del av de nya kommunernas utkanter och centrum och, för det andra, det grundläggande kravet från allt större medborgargrupper som upplever ett avstånd mellan väljare och valda? Skulle de problemen kunna klaras enbart genom det kommunala partistödet? Jag vill fråga herr Adamsson: Är det så att ni i socialdemokratin verkligen anser att de politiska partiernas arbete ute i kommunerna är ett alternativ till införande av kommundelsråd?

Herr talman! Det kan väl ändå inte förnekas att när vi beslutade om systemet med suppleanter var det just i syfte att vidga kontakterna med väljarna. Det skulle vara fler som hade möjligheter att deltaga i det kommunala arbetet och också bättre möjligheter att hålla kontakt med olika delar av kommunen. När det gäller utredningen är det så, som jag sade i mitt första anförande, att herr Ahlmark inte vill ha någon utredning. Han vill ha ett förslag direkt framlagt utan något hänsynstagande till vad en utredning kan komma fram till vid en bedömning av frågan. Han är inte intresserad av sådana erfarenheter i detta sammanhang. Han har inget behov av någon förutsättningslös utredning innan han tar ställning till denna fråga. Det är där det skiljer sig mellan min och hans uppfattning. Jag vill icke i dagens läge ta ställning till huruvida vi skall ha kommundelsråd enligt den föreslagna modellen eller inte. Jag vill se argumenten för och emot innan jag blir övertygad om vilket av dessa system vi skall använda. Jag vill emellertid klart ha sagt att det är en möjlighet att via de politiska partierna skapa den kontakt som fullmäktigeledamöter och andra är ute efter. Men här är det också en skillnad i fråga om partiernas politiska uppbyggnad. Jag förstår mycket väl att herr Ahlmark har mötts av de här sympatierna när han har varit ute i bygderna för folkpartiets räkning, eftersom detta parti inte är uppbyggt efter en sådan modell som det socialdemokratiska partiet. Där har vi normalt dessa kontakter ute i bygderna, och där är det inte på det sättet att väljarna och medlemmarna uppfattar kommunfullmäktigeledamöterna som de styrande i den mening som herr Ahlmark har gjort gällande,

Herr talman! På en punkt har herr Adamsson alldeles rätt: Jag vill inte ha en förutsättningslös utredning om det här. Jag vill ha ett förslag, Det är rätt uppfattat. Vi har tagit ställning för införande av direktvalda kommundelsråd. Vi menar att det är ett bra sätt att närma väljare och valda till varandra och att ge röst och kraft åt lokala opinioner också i kommuners utkanter och i de stora tätortskommunerna. Det har vi tagit ställning för; det är riktigt, herr Adamsson. Sedan är det tydligt att inte heller herr Adamsson är förutsättningslös; jag har en känsla av att han står på den andra sidan, eftersom han hela tiden anför skäl mot kommundelsråden. Först säger han att suppleanter i kommunfullmäktige skulle ha samma syfte som kommundelsråden och skulle bredda inflytandet. Det är bra med de här suppleanterna, men det kan väl ändå inte vara ett alternativ till kommundelsråden. De kan inte vidga ansvaret så mycket som avsikten är med kommundelsråden. Det intressanta i det som herr Adamsson säger är att han anser att enbart partierna skall utföra de saker som vi menar att också kommundelsråden skall jobba för, alltså att kanalisera människors åsikter i de olika kommundelarna. Det är ju ändå såvitt jag vet så att ungefär 30 procent av väljarna är anslutna till partier. Då har vi räknat in de kollektivanslutna bland socialdemokraterna. Gör vi inte det, är väl mindre än 20 procent av väljarna medlemmar av något parti. En överväldigande majoritet av svenska folket är alltså inte partiansluten. Då är frågan herr Adamsson: Skall denna överväldigande majoritet av svenska folket också få en chans att genom kommundelsråd påverka utvecklingen ute i kommunerna? Eller måste denna majoritet av folket ansluta sig till politiska partier för att få den rätten? Herr Adamsson säger att socialdemokraterna aldrig möter de stämningar som jag möter. Då måste jag säga att ni är stendöva. Om ni inte har hört människorna uttrycka som sin åsikt att det finns ett för stort avstånd till dem som styr ute i kommunerna och att det vore bra för demokratin, om vi minskade det avståndet, då har ni inte lyssnat vare sig på rörelsen eller på några andra.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon ideologisk debatt — det skulle vara intressant i och för sig — med utgångspunkt i vad herr Ahlmark nu har sagt. Det är väl ändå så att alla medborgare i det här landet, om de vill delta i kommunfullmäktigevalen och om de vill delta i riksdagsvalen, som är viktiga val, måste rösta på partier. Nu hävdas det plötsligt att de som inte tillhör partier skulle få något annat alternativ. Varför bara till kommundelsråd, herr Ahlmark? Varför inte till riksdagen, till kommunfullmäktige osv.? Herr Ahlmark sade att vi är stendöva. Vår organisation är så uppbyggd att vi har kontakt med väljarna, inte bara vid valtillfällena utan också mellan valen, Partiet har därmed en mycket god kontakt med människorna i olika delar av kommunerna ute i landet.
Herr talman! Jag sade att om socialdemokratin också i fortsättningen kommer att resonera som herr Adamsson, att det icke finns något gehör ute bland människorna för inrättande av kommundelsråd, då är ni stendöva. Jag har fortfarande förhoppningen att 1970—talet skall visa att socialdemokratin kommer fram till en mera progressiv uppfattning än vad man hittills har visat i dessa frågor. Men om herr Adamsson har jag inte särskilt många illusioner efter den här debatten. Han ställde i sitt senaste inlägg som ett alternativ till kommundelsråden det förhållandet som vi har haft i 50 år i det här landet: att väljarna har rätt att rösta på partierna. Visst har de den rätten. Men vi skall väl ändå fördjupa demokratin ute i kommunerna genom att försöka vidga fler människors möjligheter att mera än nu påverka kommunens skötsel. Det kan ske genom kommundelsråd.
Herr talman! Om det är något parti som har värnat om den kommunala självstyrelsen och velat ha den levande för närdemokratin, så är det centerpartiet. En historieskrivare kommer säkert att kunna verifiera detta. Jag gjorde i mitt tidigare anförande ett kort referat av de tidpunkter då vi på ett alldeles särskilt sätt har varit angelägna att verkligen få en analys av de problem som vid antagandet av olika reformer uppstått på den här punkten. Vi fick dem inte. Vi beklagar detta, men vi är ändå till freds med att det äntligen har kommit till stånd en utredning som skall analysera problematiken. Sedan vill jag korrigera herr Ahlmark på en punkt. Det gäller årtalet 1977.

Det räcker med tre val vid ett och samma tillfälle.

Därutöver hänvisar jag till vad som står i reservationen 2, nämligen att vi förutsätter att utredningen med viss förtur tar upp frågan om kommundelsråd.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att de politiska partierna spelar en viktig roll i detta sammanhang, men det räcker inte. För att det skall bli balans i det hela måste det finnas också på särskilt sätt sammansatta kommundelsråd. Det är vår bestämda uppfattning. Sedan skulle jag vilja säga några ord till herr Ahlmark. Man får inte eftersätta ett noggrant utredningsarbete i detta sammanhang. Då går det med detta förslag som med ett tidigare, att det inte leder till någonting. Av herr Ahlmarks anförande framgick att han inte hade något emot ett forcerat utredningsarbete för att få fram ett förslag till 1972 års riksdag. Jag tror att detta är att ta alltför lättvindigt på denna uppgift. Herr Karl Boo har redan klarlagt, att vi reservanter inte delar uppfattningen att valet av kommundelsråd skulle försenas så avsevärt om förslaget kan föreläggas exempelvis 1973 års riksdag — det framgår av centerns partimotion. Till sist vill jag i klarhetens intresse yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Konstitutionsutskottets vice ordförande, herr Larsson i Luttra, var förvånad över den slutsats vi hade kommit till i reservationen 1, när vi yrkar att riksdagen anhåller om förslag till lagstiftning rörande kommundelsråd till 1972 års riksdag. Men i motionen 228, undertecknad av bl.a. herr Larsson i Luttra, krävs att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t begära att den pågående utredningen utarbetar ett förslag i sådan tid att valet till kommundelsråd enligt den nya lagen kan äga rum på hösten 1972. Det var därför jag sade att jag var förvånad över att man inte kunde ansluta sig till en begäran om ett förslag till 1972 års riksdag, när man alltså hade motionerat om att valet skulle äga rum 1972. Det är alltså denna diskrepans som jag fäst mig vid och som jag i mitt första inlägg gav uttryck för min förvåning över, herr Boo. Nu är detta kanske inte så betydelsefullt, ty glädjande nog anser man inom både folkpartiet och centerpartiet att kommundelsråden är en av flera åtgärder för att närma de styrande till de styrda. Uppenbarligen går skiljelinjen mellan å ena sidan socialdemokraterna som inte tycker att detta är så angeläget och å andra sidan de övriga partierna som tror att kommundelsråden kommer att stimulera det politiska intresset i kommunerna och därmed stärka den kommunala självstyrelsen. Jag känner visserligen inte kommunisternas inställning i denna fråga, men jag vet att de i Göteborgs stadsfullmäktige motionerat om införande av kommundelsråd. Herr Adamsson sade att han inte inom den socialdemokratiska partiapparaten träffat någon människa som upplever ett avstånd mellan styrande och styrda. Jag tror givetvis herr Adamsson på hans ord. Men tänker han inte bry sig om stämningar hos alla dem som står utanför det socialdemokratiska partiet, som känner ett behov av att få göra sin röst hörd och som tycker att de styrande borde lyssna mera lyhört till de styrda?

Herr talman! Det finns många slag av samarbetsformer, det finns många sätt på vilka man kan berika sitt vetande. I måndags hade Svenska kommunförbundet kallat till sammanträde med sin länsavdelning i Lund för att diskutera gemensamma problem. Jag var närvarande vid det sammanträdet. Frågan gällde hur man på lämpligaste sätt skulle kunna hjälpa varandra med anskaffandet av audiovisuella undervisningsmedel för att detta inte skulle bli alltför ekonomiskt betungande för kommunerna. Hur den frågan skulle lösas kom man överens om. Men efteråt uppträdde Sten-Sture Landström, som är direktör för Svenska kommunförbundet. Han höll, ärade kammarledamöter, ett mycket långt anförande i vilket han nära nog på sina bara knän bad att kommunerna skulle få vara i fred och själva ordna sina angelägenheter. Han beklagade att man så ofta från riksdag och regering försökte uppträda som förmyndare över kommunerna. Detta rimmar illa med de modeller som man nu försöker driva fram med bestämda och tvingande krav på kommunerna. Menar vi någonting med vårt resonemang om att vi skall vara rädda om kommunernas självstyrelse finns det ingen anledning för riksdagen att i fråga efter fråga lägga på kommunerna nya uppgifter. Jag skall i övrigt inte ta upp någon debatt.
Herr talman! Jag tror att direktör Landström i Svenska kommunförbundet, som verkligen är en klok karl, i första hand tänkte på de ekonomiska pålagor av bindande karaktär som riksdagen med regeringens goda minne — eller kanske rättare uttryckt på initiativ av regeringen — har lagt på kommunerna. I detta förslag vill vi inte tvinga kommunerna till någonting; vi vill öppna en möjlighet för dem att om de så vill införa kommundelsråd. Det tror jag att direktör Landström tycker är ett bra förslag.

Herr talman! Det är ganska uppseendeväckande att i den ganska långa debatt som vi nu har haft omkring kommundelsråd har ingen av dem som biträder meningen att vi snarast möjligt skall få denna institution sagt någonting om vilken kompetens dessa kommundelsråd skall ha. Vilka frågor skall de avgöra? I vilka avseenden skall de kunna besluta? Herr Werner i Malmö sade att de skall kunna syssla med trafikfrågor. Jag vet inte om han syftar till att göra trafiklagstiftningen mer komplicerad än den för närvarande är, men det är det enda exempel som hittills har presenterats. Ett ställningstagande till denna fråga förutsätter en grundlig utredning om kompetensen, om de erfarenheter som vi har fått efter det att vi infört både distriktsorganisationer i den tidigare socialnämndsorganisationen och det kommunala partistödet. Först därefter är jag beredd att sakligt bedöma huruvida vi skall införa denna institution. Det är inte på det sättet, som det har sagts här, att jag bestämt har avvisat den här tanken. Herr Molin är ute och friar till militanta grupper. Jag vill klart och entydigt säga till honom att den opposition som springer med plakat har jag aldrig friat till.

Herr talman! Jag vet inte om herr Adamsson har läst motionen 86 som har behandlats av konstitutionsutskottet, i vilket herr Adamsson är ledamot. På s. 16 i den motionen finns en redogörelse för kommundelsrådens uppgifter. Jag skall bara återge ett par korta meningar: ”Råden bör därför göras till obligatoriska remissorgan i stadsplanefrågor. Råden bör därutöver ha förslagsrätt i frågor som är exklusiva för den egna kommundelen, t.ex. lokalisering av lekskolor och fritidsgårdar, planering av övergångsställen för gående, vissa lokala trafikföreskrifter m.m.” Också i centerpartiets motion står det en del om vad de här råden skall syssla med. Jag blev väldigt förvånad när herr Adamsson talade om militanta grupper som gick omkring med plakat. Jag tror att det är svårt att säga någonting generellt om de grupperna. Ibland har jag stor respekt för dem, ibland har jag liten respekt för dem. Men herr Adamsson menar väl inte att alla de människor, som finns utanför den socialdemokratiska partiapparaten och som i dag känner en viss maktlöshet inför de styrande, bara är militanta grupper som går omkring med plakat?

Herr talman! Herr Molin var mycket kortfattad i sin uppräkning, men han nämnde ändå ett exempel: stadsplanefrågor. Men, herr Molin, här pågår en särskild utredning när det gäller stadsplaneärendena. Jag tillhör dem som menar att det bör vara möjligt för allmänheten att i en vidare krets än kommundelsråden kan bli få ta ställning till sådana saker. Det bör ges tillfälle för alla medborgare att i den mån ärendet angår dem i dessa stycken få göra sin röst hörd på något sätt. Jag hoppas därför att den tillsatta utredningen kommer med sådana förslag att vi verkligen får ett vidgat inflytande på det här området. Vad jag sedan syftade på var närmast detta, att det tycktes föresväva herr Molin att det skulle vara möjligt att välja folk till medlemmar av kommundelsråd utan att man på sedvanligt sätt gör upp listor med partibeteckningar och sådana ting.

Herr talman! Herr Adamsson undrade vad de här kommundelsråden skulle göra, Det finns ju direktiv för utredningen, herr Adamsson! Vi har inte velat komplicera och försena utredningen genom att yrka på särskilda tilläggsdirektiv, utan de direktiv som utredningen har att arbeta efter anser vi att man bör följa. Vidare förstår jag inte riktigt herr Molins ambition att driva ett motionsyrkande till det bittra slutet, fastän han har fått mycket klara besked om att det är orealistiskt med den tidsram som han här har talat för.
Herr talman! Jag måste säga att jag blir mer och mer förbryllad över herr Adamsson för varje gång han uppträder. Nu försöker han sätta ett betyg på de människor som vill ha kommundelsråd genom att helt föraktfullt säga att det är sådana där som ”springer med plakat”. För det första: Har ni aldrig inom socialdemokratin hört talas om att det finns människor som stöder den här reformidén och som inte ”springer med plakat”, som herr Adamsson kallar dem? För det andra: Vad skulle det vara för fel att ”springa med plakat”? Spelar det inte en viss roll vad det står på de här plakaten och vad det är för typ av demonstration? Har ni aldrig i socialdemokratin på första maj använt er av plakat?